Herr talman! En kvinna misshandlas till döds varje vecka. 300 000 400 000 fall av kvinnomisshandel inträffar varje år i Sverige — det är ett var tjugonde minut! 60 000 våldtäkter genomförs varje år i Sverige, eller en var sjätte timme! Var tionde flicka i Sverige utsätts för incest! Måhända är detta ett rabblande av siffror som dessutom verkar sakna nyhetsvärde. Att förfasa sig över klotter är givetvis i sin ordning, liksom att uppröras över att någon har dödat en varg, eftersom dessa handlingar också är olagliga. Dessa händelser har dessutom oftast stort nyhetsvärde, och många samhällsmedborgare fattar pennan och skriver insändare. Om alla dessa medborgare — inkl.

Men ett sådant samhälle har vi inte i dag. Även erotiken är en handelsvara i vårt genomkommersialiserade sam hälle. Könshandeln bedrivs med samhällets godkännande, trots att prostitutionen utgör en av de grövsta formerna av kvinnoförtryck. I pornografiska alster exponeras kvinnor enbart som könsvara, helt lösryckta från mänskliga och känslomässiga samband. I pornografin behandlas ofta kvinnor med förakt och våld. Pornografiska föreställningar och sexklubbar har inte minskat i antal trots de nya lagarna, kanske därför att straffvärdet för dessa brott är så lågt eller till följd av brist på resurser som leder till att andra brott prioriteras. I reservation 4 vill reservanterna att riksdagen uttalar att forskning skall komma till stånd om sambandet mellan pornografi, prostitution och våld mot kvinnor. Och i reservation 3 påtalas att vi behöver en tvärvetenskaplig forskning inom området kvinnomisshandel och sexualiserat våld mot kvinnor och barn. Herr talman! Fängelsestraff är den mest destruktiva, den dyraste och den sämsta formen för att åtgärda, förebygga och stävja brottslighet. Det lutheranska arvet som vi alla bär med oss i större eller mindre omfattning och som talar om straff för missgärningar måste få vika för förnuftet och de vetenskapliga rön som gjorts, måste få vika av samhällspreventiva skäl. Även om det är ett litet antal barn som döms till fängelse varje år så är det ändå för mycket så länge som något enda barn döms till fängelsestraff. Även för ungdomar i åldrarna mellan 18 och 21 år är det för samhället och för individen en dålig lösning att döma till fängelse. Det som händer dessa barn och ungdomar är att de under fängelsetiden ytterligare och mera definitivt identifierar sig som brottslingar. Barn och ungdomar söker hela tiden sin identitet, och fängelserna skapar framtida brottslingar. Detta är en verklighet som vi måste ta till oss och dra konsekvenserna av. Fängelsestraffkommittén anser dessutom att man bör utreda möjligheten av att helt förbjuda fängelse som straff för den som inte fyllt 18 år. Jag vill i detta sammanhang påminna om konsekvensen av barnkonventionen som Sverige skall underteckna. Detta är ett utomordentligt bra tillfälle att avskaffa fängelsestraff som påföljd för barn under 18 års ålder. I reservation 21 vill reservanterna ha en skärpning av straffskalorna för skattebrott och miljöbrott. Det skall inte vara möjligt att kalkylera med att det kan löna sig att bryta mot dessa lagar.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

Herr talman! I forskningspropositionen står det att de åtgärder som skall vidtas mot brottslighet bör bygga på kunskap och att den kriminologiska forskningen bör förstärkas, för att beslutsfattare som vi och för att myndigheter och enskilda skall förses med denna kunskap. När det gäller regeringens syn på BRÅs framtida arbete görs en hel del prioriteringar. Bland de forskningsområden som prioriteras finns åtgärder mot brott i storstad, mot brottslighet bland invandrare, mot drogpåverkan och mot bristande trafiksäkerhet samt mot ekonomisk brottslighet. Alla dessa områden är naturligtvis angelägna, men bland de områden som har högsta prioritet anser jag att behandlingsforskning borde ha funnits. Det är ingen hemlighet att kriminalvården i stort sett har misslyckats med behandling och rehabilitering. Det enda som hittills visat sig ha någon effekt är personalens engagemang inom frivården. Om kriminalvårdens misslyckande inte beror på bristande kunskaper, vad beror det då på? På bristande vilja? Herr talman! För närvarande finns bara ett forskningsprojekt som kan hänföras till behandlingsforskning. BRÅ har påpekat hur otillfredsställande detta förhållande är, och man anser det ytterst angeläget att öka sådan forskning som berör olika behandlingsmetoder inom kriminalvården. Det är nödvändigt att regeringen tar initiativ och prioriterar behandlingsforskning redan nu — det kommer förmodligen ändå att dröja länge innan vi har den kunskap som ger synbara resultat i form av lyckad kriminalvård, som i sin tur innebär mindre mänskligt lidande och lägre kostnader för samhället. Ett annat forskningsområde som är eftersatt i Sverige — ja, ett område där det inte bedrivs någon som helst forskning — rör frågorna om ett eventuellt samband mellan pornografi, prostitution och våld. Det finns all anledning att undersöka om den förnedrande kvinnosyn som förekommer i den grova och råa pornografin faktiskt bidrar till misshandel och våld mot kvinnor. Jag stöder reservation 4, som behandlar denna fråga. Därför har också miljöpartiet ställt sig bakom kraven på skärpt lagstiftning rörande otillåtna pornografiska föreställningar. Denna fråga behandlas i reservation 25. Det är helt uppenbart att straffet är så lågt att det inte har någon som helst avskräckande effekt. Människor accepterar att betala böter, och så fortsätter sexföreställningarna mer eller mindre öppet. Många gånger kommer ärendena inte ens så långt så att de blir utredda. Den här hanteringen fortsätter med nya flickor och nya offer. Fängelsestraff för unga talade Berith Eriksson om. Jag ställer mig helt bakom det hon har sagt här.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

Herr talman! Den forskning som hör till justitiedepartementets område är antagligen ett av de mindre områdena i dagens forskningsdebatt. Det är ett av de mindre områdena ur anslagssynpunkt, men ur samhällelig synvinkel är det ett oerhört viktigt område. Forskningen kring brottslighet, behandlingsmetoder inom kriminalvården, vilka som begår brott, varför brott begås osv. är det oerhört väsentligt för oss som beslutsfattare, för myndigheter som arbetar med dessa frågor och inte minst för allmänhet och samhällsdebattörer att få ökade kunskaper om. Ökade kunskaper på dessa områden ger oss möjligheter att fatta bättre beslut om den framtida inriktningen av kriminalpoli tiken. Dessa kunskaper ger oss underlag när vi skall fatta beslut om ny eller ändrad lagstiftning. Forskningen ger oss också besked om vilka metoder som ger önskat resultat i vår strävan att nedbringa antalet lagbrott och minska antalet återfall i kriminalitet. Utskottets majoritet tillstyrker i sitt betänkande de förslag som regeringen lagt fram, dels i den forskningspolitiska propositionen på detta område, dels i de delar i regeringens budgetproposition som berör brottsförebyggande rådets verksamhet och utredningar inom justitiedepartementets område. Låt mig i likhet med Lars Sundin säga att det råder stor samstämmighet om betydelsen av forskningsoch utredningsarbete inom denna sektor. I utskottet är vi också i stort sett överens om huvudinriktningen av forskningsverksamheten, en verksamhet som framför allt kommer att bedrivas av brottsförebyggande rådet. I reservationerna till detta betänkande tycker jag att man slår in öppna dörrar. Reservanterna vill inte anslå några nya pengar, förutom centern som vill anslå 10 milj.kr. till folkkampanjen mot våld. I övriga reservationer vill man påskynda processen. Låt mig kommentera en del av de avgivna reservationerna och några yttranden från talarstolen. Reservationerna 6 och 22, som avgivits av bl.a. moderata ledamöter, handlar om ekobrott. Socialdemokraterna har definitivt en principiellt annan syn än moderaterna på detta område. Även om det inte ger stora och nya skatteintäkter, som man en gång i tiden trodde, är det viktigt att ha kunskaper om ekobrott, deras omfattning, på vilka områden de ekobrott som hela tiden förfinas kan finnas och hur de utförs. Det är viktigt inte minst för att skydda hederliga näringsidkare i landet. Jag har själv forskat en del om ekonomisk brottslighet inom byggbranschen i denna stad. Såvitt man vet är svartjobbsverksamheten ganska omfattande. Den bedrivs med vissa entreprenörers goda minne. Det är i dag näst intill omöjligt att få fram uppgifter om hur omfattande svartjobben är inom byggbranschen i Stockholm. Det är väsentligt att undersöka den saken noggrant, eftersom fusket drabbar de byggföretag som försöker agera på ett hederligt sätt, som vill göra rätt för sig och betala skatter och avgifter. Vi anser alltså att det är viktigt att fortsätta forskningen om ekobrott. På det området har vi en helt annan grunduppfattning än moderaterna. De ekolagar som har stiftats av denna riksdag har regeringen gett brottsförebyggande rådet i uppgift att utvärdera och därvid bl.a. se på rättssäkerhetsaspekterna. Även moderaterna måste vara nöjda med att en sådan utvärdering görs. Jag skall vidare kommentera de reservationer som Lars Sundin och folkpartiet har ställt sig bakom, och de berör en del av det som Ingbritt Irhammar, Inger Schörling och Berith Eriksson har diskuterat här. Det handlar alltså om våld mot kvinnor. Reservationerna 2, 3 och 4 behandlar frågor kring könsrollernas betydelse för brottsligheten, forskning om våld mot kvinnor etc. och forskning om sambandet mellan pornografi och våld m.m. På dessa områden bedrivs redan i dag forskning, vilket också framgår av utskottets betänkande. BRÅ har prioriterat forskning om könsrollernas betydelse för brottsligheten. Regeringen har föreslagit inrättande av en professur där frågor om orsaker till våld mot kvinnor kan bli en del av forskningen. Regeringen har också tillsatt en arbetsgrupp som undersöker vilken ytterligare forskning som behövs på området. Vi är överens om att sådan forskning är viktig. Den äger alltså rum redan i dag och föreslås bli utökad. Vad vi inte är överens om är att man särskilt skall utreda kopplingen pornografi och våld mot kvinnor. Vi anser att dessa frågor måste ses i ett större sammanhang. Vi tror att det genom den forskning som redan sker i dag och med hjälp av den professur som kan komma att inrättas skall bli möjligt att få ett önskvärt helhetsgrepp kring frågan. I fråga om invandrares kriminalitet och forskningen kring den finns i dag tre olika projekt inom BRÅ. I utskottsmajoritetens skrivningar betonas att det är viktigt att fortsätta med sådan forskning och att hänsyn skall tas till synpunkter som har framkommit under resans gång. BRÅ har i sina projekt inriktat sig på att studera händelser i samhället som påverkar invandrare och kan bidra till kriminalitet. Även andra saker kan naturligtvis bidra till invandrares kriminalitet. Ett antal reservationer som folkpartiet har ställt sig bakom handlar om sådant som vi i denna kammare har diskuterat vid ett flertal tillfällen. Det gäller t.ex. utredningstiderna för brott begångna av unga lagöverträdare. Vi är självklart överens om att det skall vara korta utredningstider för att få svar på frågan om den åtalade är skyldig. Det pågår också en utvärdering som utskottsmajoriteten anser skall avvaktas innan beslut fattas om vidare åtgärder. Reservation 15 handlar om jourdomstolar. Vi har olika uppfattningar om huruvida det är bra med sådana. Det bästa är enligt utskottsmajoriteten att minska utredningstiden och på så sätt få en snabb handläggning av ärenden. På den punkten får vi, som jag sade tidigare, så småningom en definitiv utvärdering. Därefter kan vi arbeta vidare med andra åtgärder. Det tror vi är det bästa sättet att komma till rätta med dessa problem. Att inrätta jourdomstolar kan innebära risker för sämre rättssäkerhet för unga människor. Det viktiga är att på något sätt få en snabb reaktion från samhället mot de unga människor som begår lagbrott. Det kan vara att polis kontaktar föräldrar eller att man på annat sätt visar allvaret i den situation som har uppstått. Vi yrkar avslag på reservationen om jourdomstolar. Vi tror inte att det är det rätta sättet att handlägga lagöverträdelser av unga människor. Ingbritt Irhammar och Inger Schörling står bakom reservation 1 om behandlingsforskning. I dag pågår ett behandlingsforskningsprojekt inom ramen för brottsförebyggande rådet. Kriminalvårdsstyrelsen har dessutom ett antal projekt kring olika behandlingsformer. Man har en forskningsoch utvecklingsgrupp som löpande utvärderar en del av dessa projekt för att se vilka som är de bästa. Brottsförebyggande rådet har möjligheter att, om man så önskar, samverka med andra myndigheter. På det sättet kan man se till att gemensamma kunskaper och resurser utnyttjas. Regeringen har också föreslagit ökade anslag, vilket utskottet ställer sig bakom. Det finns alltså alla rimliga möjligheter att få till stånd den behandlingsforskning som behövs. Beträffande reservation 7 om en folkkampanj mot våld vill jag säga att det finns en våldskommission. Och runt om i landet bedrivs det i dag en hel del förebyggande arbete, på skolor och i ungdomsföreningar. Jag kan rekommendera ett TV-program om Rinkeby som om några dagar kommer att sändas. Det har talats mycket om detta. Detta program handlar om hur man arbetar aktivt för att förebygga kriminalitet och våld. Man får i och för sig använda sig av boxningsklubbar och annat, men det här arbetet har visat sig vara mycket framgångsrikt i bl.a. Rinkeby. När det gäller den brottsförebyggande verksamheten i skolan blir jag litet fundersam över Ingbritt Irhammars argumentation. Jag har varit ute på ganska många skolor och sett hur engagerade lärare och annan personal på skolorna är. Det bedrivs i dag ett oerhört fint arbete av skolpersonalen. Personalen bjuder in polis, personal från domstolsväsendet och även f.d. missbrukare, alltså människor som har tagit sig ur kriminaliteten. Det bedrivs också ett samarbete mellan brottsförebyggande rådet och skolöverstyrelsen för att man skall se över de centrala formerna. Det pågår alltså ett arbete som jag är övertygad om är oerhört bra. Givetvis kan man alltid göra mer. Men jag tycker att Ingbritt Irhammars argumentation andas uppfattningen att skolpersonalen i dag inte skulle göra något alls, och det är inte sant. Beträffande reservationen om skadelindrande arbete vill jag säga att det är precis som Ingbritt Irhammar framhåller, nämligen att BRÅ nu utvärderar de projekt som har pågått, och jag tycker att vi skall avvakta den utvärderingen. Jag tycker personligen att det är allvarligt om eleverna på polishögskolan inte har kännedom om polisens möjligheter att använda sig av denna lag. Vi får förutsätta att detta framkommer när BRÅ gör sin utvärdering, så att BRÅ kan avgöra vilken information som behövs för att kunskap om denna lag skall spridas. Jag har tidigare kommenterat jourdomstolarna. Beträffande konfrontation mellan lagöverträdare eller våldsverkare och offret så pågår ett försök på tre platser. Det är därför rimligt att vi avvaktar också denna utvärdering, så att vi får veta vilka insatser som behöver ske framöver. Och det gäller alltså att inte hasta alltför mycket. Beträffande reservationen från centerpartiet om prostitution vill jag säga att vi nog har olika syn på hur prostitution bäst bekämpas. Utskottsmajoriteten menar att det finns en risk, om kunderna till de prostituerade kriminaliseras, att prostitutionen gömmer sig, att den går under jorden. Då försvåras de sociala myndigheternas insatser. En sådan lag innebär också en mängd svårigheter. Prostitutionen uppkommer ju genom att kunden och den prostituerade förhandlar om ett pris för en sexuell tjänst, och det är svårt för polisen att övervaka detta. De internationella exemplen som finns på området är inte särskilt lysande. Utskottet har gjort en resa till Bangkok och kunnat studera vilken omfattande prostitution som finns där trots att landet har en lag som förbjuder prostitution. Det är svårt att se till att en sådan lag följs. Jag skall nu övergå till att kommentera vänsterpartiets reservationer, som Berith Eriksson har talat om. Beträffande fängelsestraff för unga finns det en särskild utredare som gör en översyn av påföljden för unga människor. Det gäller både ungdomar mellan 15 och 17 år och ungdomar mellan 18 och 21 år. Denna översyn kommer riksdagen senare att få ta ställning till i form av förslag från regeringen. Den frågan kan vi därför återkomma till senare. Avslutningsvis har vänsterpartiet och miljöpartiet reserverat sig i fråga om skärpning av straffen för skattebrott och miljöbrott. Sedan fängelsestraffkommittén lade fram sitt betänkande pågår en utvärdering på departementet. Och beträffande miljöbrotten finns det en kommitté som håller på att se över hela miljölagstiftningen. Vi vet att den har varit svår att tillämpa på en del håll och att det har varit svårt för åklagare och polis att följa upp lagstiftningen. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Kent Carlsson säger att vi reservanter slår in öppna dörrar när vi ställer ytterligare krav på forskning. Vi har bl.a. reserverat oss till förmån för forskning om behandlingsmetoder, könsrollernas betydelse för brottslighet och våld mot kvinnor. Jag skulle snarare vilja säga att det är regeringspartiet som brister i förståelse och visar nonchalans gentemot brottsförebyggande rådets krav på ytterligare resurser på dessa områden. Om man läser betänkandet ordentligt, finner man att det står att resurser saknas, att tillräcklig forskning saknas och att brottsförebyggande rådet har framfört att det behövs ytterligare forskning på dessa områden. När Kent Carlsson säger att det finns forskning om våld mot kvinnor och om sambandet mellan prostitution och våld är det inte sant. Det finns ingen sådan forskning i Sverige. Det står också i betänkandet. Sådan forskning finns i Norge, och den är otillräcklig för att ge oss kunskaper för att sätta in rätt behandling. Därför innebär våra krav verkligen inte att vi slår in öppna dörrar. Det är sakligt underbyggda krav på ytterligare forskning på dessa områden. Så till folkkampanjen mot våldet, som regeringen tycks vända till en flopp. Säg inte att det TV-program om hur man har det i Rinkeby, som skall komma i dagarna, är det ni har planerat sedan vi beslöt om en folkkampanj mot våldet! Annat har gjorts, säger Kent Carlsson. Man har inrättat en våldskommission. Det tycker jag är jättebra. Men säg inte att detta är en folklig kampanj mot våldet, att inrätta en våldskommission! På vilket sätt har man tagit till vara den vilja som finns att engagera sig och på alla sätt minska våldet i samhället? Inte på något sätt har man gjort det från regeringens sida. Jag vet det. Vi har nämligen från centerns sida verkligen engagerat oss ute i olika kommuner. Vi har demonstrerat mot våldet, startat studiecirklar osv. Det har vi gjort som enda parti. Men det är inte vi som skall driva denna kampanj ensamma. Det är sagt att regeringen skall starta en kampanj. Tag då vara på vårt tidiga engagemang! Vi pratade också om behovet av ytterligare kunskaper hos skolpersonal för att minska våldet. Kent Carlsson vände sig till mig och sade att det var tråkigt att jag inte hade uppmärksammat att lärare verkligen gör ett mycket fint arbete. På det vill jag svara att jag har uppmärksammat detta. Jag är lärare själv, och jag vet vilka brister som finns. Jag återkommer till detta senare.

Fru talman! Kent Carlsson sade att ökade kunskaper ger bättre underlag för beslut. Det är alldeles riktigt. Sedan sade han i sitt anförande att vi nog har en principiellt annorlunda syn på ekobrott. Vi har i vår reservation vänt oss mot att den forskning och de undersökningar som riksdagsmajoriteten står bakom har gällt enstaka näringsbranscher. Vi menar att man skulle göra en undersökning av ekobrotten totalt. Det är inte bara inom företagen som det pågår eventuell ekonomisk brottslighet. Den pågår över hela fältet. Att vi inte har fler ekobrott bland enskilda personer exempelvis inom polisen och domstolarna beror på att uppbördsenheterna på länsskattemyndigheterna helt enkelt inte har den nödvändiga organisationen för att klara av detta. Sedan är det naturligtvis så att Kent Carlsson och jag inte har samma syn på detta. Kent Carlsson menar att vi skall ha fler lagar för att stävja möjligheten till skatteflykt. Sedan höjer man skatten ytterligare, och då behöver man ännu fler lagar. Så höjer man återigen skatten ytterligare, och då behöver man ännu fler och tätare lagar. De undersökningar som har gjorts i USA visar på att fler rika personer och företag betalar skatt när man sänker skatten. I ett läge med högt skattetryck är det däremot mera fattigt folk, rent ut sagt, som betalar skatt. Visst ser vi olika på detta. Jag tycker att Kent Carlsson och majoriteten här i kammaren skulle fundera litet till nästa år på att man skulle göra en bredare översyn av den ekonomiska brottsligheten i landet, en översyn av var den finns och varför den ser ut som den gör och hur vi kanske skall förändra skattesystemet för att komma till ett läge med mindre ekonomisk brottslighet.

Fru talman! I ett sympatiskt förstagångsanförande som socialdemokraternas talesman i justitieutskottet talade Kent Carlsson varmt för forskning och kunskap, och sedan avstyrkte han t.ex. våra reservationer om forskning om våld mot kvinnor och invandrares kriminalitet, med hänvisning till utskottets skrivning i betänkandet. Jag blev då riktigt nyfiken och utnyttjade middagsrasten till att läsa betänkandet. Stod där möjligen någonting som hade förbigått mig? Majoriteten talar i betänkandet om ett flertal initiativ. Det första var tillsättandet av en professur. Det är handfast och bra. Det andra var att det av regeringen, inom regeringen, hade tillsatts en arbetsgrupp som skulle forska om var forskning skulle behövas — inte vidare handlingskraftigt eller kraftfullt. För det tredje planerade brottsförebyggande rådet en arbetsgrupp som skulle se över frågan om våld inom familjen. Jag blev inte nämnvärt imponerad. Att se över är inte lika med att forska. Att forska är allvarligare, det är seriösare och djupare än så. Likadant var det med forskningen om invandrares kriminalitet. Där var det också tre saker. Man planerar en studie. Man planerar ett projekt. En belysning skall ske. Detta är icke forskning. Vidare hade Kent Carlsson en kommentar till vårt krav på kortare utredningstider. Han sade att försöksverksamheten med snabbare utredning skall utvärderas av brottsförebyggande rådet och att vi skulle invänta den utredningen. Den blir färdig i juni. Vi har tröttnat på att vänta, Kent Carlsson. Sist vi debatterade den frågan skulle utvärderingen vara färdig i april. Nu skall den vara färdig i juni. Vi vill ha ett tillkännagivande till regeringen, så att det blir fart på regeringen. Jag är övertygad om att ni kommer att få ge er i frågan om jourdomstolarna, precis som i frågan om samhällstjänst. Vi kommer att driva frågan till dess att ni accepterar jourdomstolar.

Fru talman! Våld mot kvinnor är ett så allvarligt samhällsproblem att det måste med kraft bekämpas — det uttalade Lars-Erik Lövdén i debatten här i kammaren 1985. I dagens tidning fanns det en liten notis om att en naken, knivskuren kvinna hade hittats utanför en port på Söder. Av texten framgick också att det rörde sig om en prostituerad. Det kommer naturligtvis att vara mycket svårt att få igenom forskning när det gäller samband mellan prostitution, våld och pornografi i enlighet med vad vi har krävt, eftersom det är fråga om lågstatusföreteelser som utnyttjas av högstatusköpare. Det är också fråga om företeelser som ställer klassoch könsfrågorna på sin spets. Forskning på detta område är emellertid mycket viktig, bl.a. därför att domstolarna skall kunna hantera dessa frågor bättre. Det inser man om man går tillbaka och tittar på vad som hände i styckmordsrättegången. Den jämförelse med Bangkok som Kent Carlsson gjorde var kanske ett skämt, men det sägs att det är fattiga kvinnor, prostituerade och barn i tredje världen som luras att delta i bl.a. pornografiska filmer. Det rör sig t.ex. om sådana filmer där man på riktigt tar död på dessa människor. Sådana filmer hade den s.k. obducenten bevisligen tittat på vid många tillfällen. Forskning på detta område är således nödvändig, även om det är svårt att få igenom den. Det är bra att en arbetsgrupp ser över valet av påföljd för barn och ungdomar. Ungdomar är en mycket utsatt grupp i samhället. De kan inte själva slå tillbaka när det ropas på hårdare tag. Kriminalpolitiska åtgärder måste utgå från den faktiska situationen och inte från särfall. När det gäller jourdomstolar vill jag bara hänvisa till en undersökning som gjordes för några år sedan och som visar att ju längre tid som går mellan brott och lagföring, desto färre blir återfallen. Detta måste ju tolkas så, att de flesta ungdomar mognar ut ur sin brottslighet på egen hand. Med detta menar jag inte att samhället inte skall reagera, men jag tror inte att samhället skall reagera med domstol och fängelse.
Fru talman! Kent Carlsson och majoriteten säger att det finns möjlighet att få all den behandlingsforskning som behövs. Efter ett sådant häpnadsväckande uttalande måste reservation 1 ändå framstå som klart berättigad. Det gäller ju att öppna de stängda dörrarna och inte att slå in några redan öppna, Kent Carlsson. Det finns faktiskt bara ett enda forskningsprojekt. BRÅ är allvarligt bekymrat både över att det inte finns mer än ett projekt och över att det inte finns kompetens att genomföra ytterligare projekt, som rådet anser att man också bör satsa på. Titta på dagens kriminalvård! Om det inte är kunskap om hur den skall utformas som saknas, vad är det då? Är det vilja? Jag vill inte tro det. När det gäller forskning om sambandet mellan pornografi och våld förhåller det sig så — precis som Ingbritt Irhammar sade — att det inte bedrivs ett enda projekt. Även här drog Kent Carlsson allt över en kam och sade att det finns möjlighet att få till stånd all den forskning som behövs. Jag vill också helt kort bara kommentera vår reservation tillsammans med vänstern om skärpning av lagstiftningen beträffande skatteoch miljöbrott. Just när det gäller miljöbrott finns det faktiskt bara ett enda ord för den lagstiftning vi har i dag: bedrövlig.
Fru talman! Ingbritt Irhammar säger att det är fråga om nonchalans från vår sida. Att inrätta en professur, att ha en arbetsgrupp som verkligen ser över vad det behövs forskning om, det tycker jag inte är nonchalans. Det visar tvärtom att vi tar dessa frågor på allvar. Sedan till frågan om en folkkampanj mot våld. Eftersom jag är ganska ny här i riksdagen har jag litet svårt att förstå hur man så att säga uppifrån kan starta en folkkampanj. Men hur regeringen skall starta en folkkampanj har säkerligen de kloka och ärade ledamöterna här förstått. Det tas faktiskt en oerhörd mängd initiativ på lokal nivå. Ni har säkerligen hört talas om de s.k. vandrande papporna som finns i Stockholm och även om att man på andra håll i landet på fredagsoch lördagskvällar sätter i gång med föräldravandringar som ett sätt att bekämpa våld och kriminalitet. Det måste ha undgått Göran Ericsson att vi faktiskt sänker skatterna i detta land, vilket möjligen kan vara till tröst och kanske kan minska den ekonomiska brottsligheten. Vi får se. Det är emellertid helt klart att vi har en annan principiell syn. I den moderata reservationen står det bl.a.: ”Utskottet kan inte ansluta sig till regeringens bedömning att forskningen kring den ekonomiska brottsligheten bör särskilt prioriteras.” Men det tycker vi, därför att vi anser det vara viktigt att hålla efter och stävja ekonomisk brottslighet och att vi därför måste ha ökade kunskaper. Jag kan försäkra Lars Sundin om att den utvärdering som skulle ha varit klar i april kommer att bli klar i juni. När det gäller brottsligheten bland invandrare och forskningsprojekt i denna fråga rekommenderar jag läsning av s. 105 i regeringens proposition, där det just görs en redovisning av de projekt som bedrivs på detta område. Det finns en hel del allvar i skämtet om Bangkok, Berith Eriksson. Jag ville visa på att man med lagstiftning inte når speciellt långt i denna fråga. Det är ett socialt problem och skall åtgärdas med sociala insatser, vilket vi i majoriteten framhåller i betänkandet. Sedan till Inger Schörling: Jag menar att det är att slå in öppna dörrar, när man inte anvisar några extra pengar i sina reservationer. Att ytterligare göra allmänna uttalanden om forskning på ett visst område hjälper inte forskningen i sig speciellt mycket. I majoritetens skrivning har vi ändå visat på de olika insatser som faktiskt görs för att forska kring dessa frågor. Avslutningsvis bara en kommentar beträffande lagstiftningen om miljön. Jag håller med om att det finns många brister i miljölagstiftningen, och det är också därför som man gör den stora översyn som pågår. Syftet är att vi skall få till stånd en lagstiftning som gör det möjligt att också sätta åt dem som begår miljöbrott. Vi har således insett att det finns brister och att det är svårt för polis och åklagarmyndighet att tillämpa nuvarande lagstiftning.
Fru talman! Kent Carlsson är en mycket god representant för regeringen. Han företräder givetvis regeringen i det mesta. Kent Carlsson har svårt att förstå att riksdagen har beslutat att regeringen skall ta initiativ till en folkkampanj mot våldet och han säger att han har svårt att inse hur detta skall gå till. Det måste regeringen också ha haft. Jag kan bara rekommendera vår motion, där vi har redogjort för hur detta skall kunna gå till. Jag kan också rekommendera vårt förslag på denna punkt, där vi t.o.m. anslår 10 milj.kr. till en fond som skall kunna tjäna som en stimulansfond för alla de initiativ som finns runt om i landet och som vi skall ta till vara, bl.a. föräldraoch pappavandringarna i Stockholm. Sådana initiativ bör över huvud taget stimuleras, inte bara på enskilda platser utan över hela landet. Detta är ett av en mängd olika sätt att få i gång en folklig kampanj mot våldet. Jag hoppas att både Kent Carlsson och regeringen skall förstå bättre och sätta i gång. Den nonchalans som jag talade om gällde naturligtvis inte det som har gjorts, utan det som inte har gjorts. Jag avsåg nonchalansen mot BRÅs uttalande. Också rådet självt har sagt att forskningen är otillräcklig. Detta borde man väl ha ställt upp för, dvs. ha följt BRÅs förslag och initiativ på detta område och ha satt i gång ytterligare forskning. Jag talade tidigare om bristen på kunskaper bland skolpersonalen. Jag menar alltså att kunskaperna är dåliga när det gäller att upptäcka att barn mår dåligt. Som exempel nämnde jag det stora antal barn som utsätts för sexuellt ofredande och våld. I genomsnitt finns det ett eller två sådana barn i varje klass. Men detta upptäcks nästan aldrig av skolpersonalen. Jag är ju själv lärare, så jag talar utifrån egen erfarenhet. Det fordras alltså mycket bättre kunskaper på detta område. Om vi inte gör något för att förbättra kunskaperna, nonchalerar vi därmed barnens behov i detta avseende. Kent Carlsson talade i sitt inledningsanförande om detta med snabba reaktioner när det gäller ungdomarna. Visst skall det vara snabba reaktioner. Men vi skall inte ha jourdomstolar, utan det behövs någonting annat, säger han. Det skadelindrande arbetet fungerar dock inte. Poliserna känner inte ens till att det förekommer ett sådant arbete. Det här fungerar alltså mycket dåligt. BRÅ har redan studerat dessa förhållanden. När det gäller konfrontationerna säger Kent Carlsson att den verksamheten skall utvärderas. Men det går inte att göra en utvärdering, eftersom det inte finns ett tillräckligt underlag. Det står ju också i betänkandet.
Fru talman! Jämförelsen med Bangkok är knappast relevant i det här sammanhanget. Snarare måste den väl uppfattas som ett skämt. Regeringen i Bangkok sanktionerar ju prostitutionen, som är en av de viktigaste inkomstkällorna där. Kent Carlsson kan väl knappast mena att vi i Sverige stiftar lagar som man sedan inte tar på allvar — på samma sätt som när det gäller lagstiftningen om prostitution i Bangkok.
Fru talman! Kent Carlsson var klok nog att avstå från att kommentera resonemanget om insatserna när det gäller forskningen om våld mot kvinnor och om antalet initiativ i det sammanhanget. Naturligtvis har det varit ganska tunnsått när det gäller antalet initiativ. Nu försäkrar Kent Carlsson att utvärderingen vad gäller invandrarnas kriminalitet kommer att vara klar i juni. Men samma försäkran har andra före Kent Carlsson avgivit. Det var bara det att då skulle utvärderingen presenteras i april. Jag är alltså mera luttrad. Men vi får väl, som sagt, se hur det blir! Så några ord om företagsboten, som kritiserades så mycket av lagrådet då den infördes. Vi reserverade oss då mot ett införande, och vi har hela tiden varit emot företagsboten och fortsätter att vara det. Men inte en enda kommentar har fällts beträffande den massiva kritik som lagrådet riktade mot förslaget i samband med granskningen.
Fru talman! Jag försökte ta upp ett resonemang med Ingbritt Irhammar — oss folkrörelsemänniskor emellan. En folkkampanj kan aldrig, om man tar fasta på ordets rätta bemärkelse, starta uppifrån. Inte heller regeringen tycks alltså riktigt ha förstått detta. Man har gett våldskommissionen direktiv. Denna har ju i uppgift att se till att några åker runt i landet för att stimulera till lokala initiativ. Det gäller ju att bekämpa våldet, framför allt när det gäller unga människor. Det var alltså mera definitionen som jag som folkrörel semänniska något reagerade mot. BRÅ får ökade resurser för den här typen av behandlingsforskning. Detta framgår också av betänkandet. När det gäller skolan kan jag hålla med om att det finns ett behov av ökade kunskaper. Det är därför som brottsförebyggande rådet och skolöverstyrelsen samarbetar. Vad jag velat påminna om är att det pågår en hel del arbete på det lokala planet. Man arbetar alltså aktivt med att bekämpa våldet och kriminaliteten med hjälp av polisen och andra resurser i samhället. Jourdomstolarna diskuterades tidigare, och i det avseendet har vi principiellt olika uppfattning. Men när det gäller konfrontationerna och det skadelindrande arbetet finns det erfarenheter som behöver utvärderas. Sedan kan man gå vidare. Detta sade jag också i mitt inledande anförande. Sedan helt kort några ord till Berith Eriksson om Bangkok och prostitutionen. Jag tror att Berith Eriksson och jag i stor utsträckning är överens i denna fråga. Vi tycker inte att prostitutionen skall kriminaliseras. I stället skall den bekämpas genom sociala insatser. Att prostitutionen är så omfattande i Thailand har att göra med det faktum att det finns ekonomiska intressen. Vidare har landet en helt annan social struktur än vad Sverige har. För att prostitutionen i Sverige skall kunna bekämpas behövs det ökade sociala insatser. Regeringen har också anvisat pengar för det ändamålet, som tas från det s.k. aidsanslaget. Så några ord till Lars Sundin. Jag kan lova att den aktuella utvärderingen blir klar i juni. I princip blir den klar i dessa dagar. Slutligen vill jag säga att man redan har börjat tillämpa lagstiftningen om företagsbot. I ett antal rättsfall har sådan utdömts, och fler fall är aktuella hos domstolarna just nu.
Fru talman! Både Kent Carlsson och jag är folkrörelsemänniskor. Men det är nog det enda som vi så här långt kan vara överens om. Även andra partier måste dock engageras i det här avseendet. Det är bara att gå efter riksdagens beslut. Riksdagen har ju beslutat att regeringen skall ta initiativ till åtgärder och sprida all den kunskap som finns. Kent Carlsson säger att våldskommissionen har fått i uppdrag att se till att några åker runt i landet för att tipsa människor om lokala initiativ. Jag har inte hört talas om att någonting sådant har skett. Sedan i höstas har man alltså inte gjort någonting när det gäller den här folkrörelseoch folkkampanjslinjen. Så återgår jag till talet om att det behövs snabba reaktioner. När det gäller konfrontationerna ber jag Kent Carlsson att läsa innantill i betänkandet. Det står inte att vi skall kunna utvärdera den här verksamheten, utan det står att vi inte kan utvärdera verksamheten med konfrontationerna. BRÅ har för litet erfarenhet på detta område, eftersom åtgärder vidtas i alldeles för liten skala. Det är därför som vi i centern har motionerat om att konfrontationer skall förekomma i mycket större skala. Över huvud taget skall konfrontation med målsäganden vara en normal påföljd för den som begår ett brott. Vederbörande skall tvingas till konfrontation med offret. Vederbörande skall också tvingas till gottgörelse. värderas när det finns ett tillräckligt underlag. Men det finns inte något sådant ännu. Mot den bakgrunden tycker jag att det är litet slött att bara avvakta. I stället borde man driva på i dessa frågor. Dessutom är det slött att bara säga att vi får avvakta när det gäller det skadelindrande arbetet. Ni borde i dag helt enkelt säga följande: Vi har nu insett att informationen om lagen är för dålig. Naturligtvis skall vi ta detta på allvar och gå till regeringen och säga att det är nödvändigt att informera om lagen för att på det sättet åstadkomma bättre möjligheter att utvärdera den. BRÅ har redan sett över lagen. Man vet att den inte fungerar bra. Det finns för övrigt redan en delrapport i det sammanhanget. Lagen fungerar alltså inte dels på grund av att det saknas information om den, dels därför att den inte är verkningsfull. Jag upprepar att jag tycker att det är slött att man inte tar itu med gärningsmännen. Med tanke på offren är det dessutom dåligt att inte mera aktivt vidta åtgärder på området. Jag hoppas att Kent Carlsson kommer att tala med regeringen om dessa saker och att han ser till att åtgärder vidtas.
Fru talman! Jag tycker att det behövs en lagstiftning för att komma åt brukarna, männen, i prostitutionskontakten. Jag inser dock att det är nödvändigt att först få i gång en forskning på området. Det gäller att övertyga framför allt männen om att detta är nödvändigt. Forskning på detta område — och det är vad vi förordar i reservation 4 — skulle, förhoppningsvis, kunna resultera i att de s.k. torskarnas handlande kriminaliseras.
Fru talman! Folket självt kan starta en kampanj, Ingbritt Irhammar! Det är också vad som har varit på gång efter den oerhört omfattande massmediedebatten och efter debatten här i kammaren. Det är alltså oerhört mycket som har hänt runt om i landet. Jag tänker då på t.ex. föräldravandringarna, extrapapporna och de skolor som har fått i gång projekt — visst händer det alltså mycket på detta område! Regeringen har också, som sagt, tillsatt en våldskommission, och genom denna skall ytterligare projekt kunna startas. Men en folkkampanj kan människorna, som sagt, själva bidra till. När det gäller konfrontationen och det skadelindrande arbetet måste vi ha ett visst förtroende för att de som finns ute på fältet, dvs. polis och åklagare, i den enskilda situationen kan bedöma när det är lämpligt att vidta olika åtgärder. Det är vad majoriteten skriver i betänkandet. När man har tillräckligt med erfarenheter får man utvärdera och se om det behövs mer information. Informationen om det skadelindrande arbetet verkar vara dålig. Den preliminära rapport som BRÅ har avgivit skall bli en definitiv och slutlig rapport, och regeringen får ta ställning till den och återkomma till riksdagen med ytterligare förslag. Där borde informationsverksamhet vara på sin plats. Det handlar i grund och botten också om att vi måste ha förtroende för att polis och åklagare kan bedöma vad som är rätt att göra i olika situationer. Avslutningsvis vill jag säga till Berith Eriksson att jag blir förvånad när jag ser att det är bara Ingbritt Irhammar och Anders Svärd från centerpartiet som i reservation 24 ställer kravet på kriminalisering av prostitutionskontakter och att inte vpk är med där. Jag tror att vi är överens om att prostitutionen måste angripas på något annat sätt än med lagstiftning, som kriminaliserar de s.k. torskarna, och att det i stället är sociala insatser som behövs. Där pågår ett arbete, och mer pengar har anslagits. Jag tror att det är det rätta sättet om vi vill nå framgång när det gäller att minska prostitutionen i Sverige.
Fru talman! Jag vill bara tillägga att jag inte har ställt mig bakom den reservationen, men jag kan för den skull deklarera vad jag tycker.

Fru talman! I avsnitt 22 i forskningspropositionen tas anslagen till konsumentforskning upp. Regeringen föreslår där att ytterligare 2 milj.kr. avsätts för forskning på konsumentområdet. Detta skall gälla både grundläggande och tillämpad forskning. Vi moderater är positiva till detta förslag, liksom folkpartiet och centern, men vi anser att anslagen till forskning handläggs bättre av ett forskningsråd än av ett verk. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet är tilllämpligt i detta fall. Forskningsrådet har en närmare anknytning till forskarvärlden och borde därför ha bättre förutsättningar än konsumentverket att pröva frågor om forskning. Här är åter ett klassiskt exempel på den skillnad som finns i synen på forskningen mellan socialister och icke-socialister. Konsumentforskningen är till sin natur tvärvetenskaplig och bedrivs inom olika områden vid universitet och högskolor. Rådet kan antas ha en överblick över angränsande områden och därför bidra till att resurserna används på ett mer effektivt sätt. Rådet kan också antas ha goda möjligheter att få forskningen etablerad genom ett sammanhållet program, i vilket hemoch hushållssektorn borde inbegripas. Detta är ett område som sällan har legat socialdemokraterna särskilt varmt om hjärtat. Majoriteten i utskottet skriver att man är mycket positiv till hemoch hushållssektorn och uttalar sig för motion L22, men tar sedan ställning mot den. Ett faktum är att forskningen på detta område har släpat efter. Man kan tvista om orsakerna till detta. En orsak kan vara den bristande respekt för kvinnor och kvinnors tid som har funnits just på det området. Här finns mycket att ta igen. Det är ett stort område, och det är viktigt, även om det tillmäts liten vikt i samhällsdebatten. För att jag inte skall brista i respekt för ledamöternas tid denna pressade vår överlämnar jag vidare argumentation i denna fråga till Martin Olsson, så att inte två talare onödigtvis argumenterar för samma sak. För att ytterligare underlätta kammarens handläggning av betänkandet avstår jag från att yrka bifall till vår reservation, men vi står naturligtvis lika fast i vår uppfattning, oavsett handläggningen i kammaren.

Fru talman! Hushållssektorn och hemarbetet har synnerligen stor betydelse för en familjs ekonomi och möjlighet att fungera tillfredsställande. I avhandlingen ”Tekniken — kvinnornas befriare?” vid Linköpings universitet visade Anita Nyberg att gifta/samboende kvinnor i början av 1980-talet ägnade 27 miljoner timmar i veckan åt förvärvsarbete utanför hemmet och hela 51 miljoner timmar i veckan åt hushållsarbete och vård av egna barn. Mot bakgrund av hushållssektorns/hemarbetets stora omfattning och betydelse är det särskilt angeläget, både från den enskilda människans och från hela samhällets synpunkt, att behoven av forskning inom bl.a. hushållsekonomi och konsumentkunskap tillförs erforderliga medel. Tlagutskottet har vi haft att bereda frågan om konsumentforskning. Vi har därvid behandlat bl.a. en motion av centerpartisterna Stina Gustavsson och Karin Starrin i vilken begärs ett riksdagsuttalande om vikten av att erforderliga medel ställs till förfogande för forskning inom ämnet hushållsvetenskap. Från de tre borgerliga partierna har vi funnit att propositionen är bristfällig i denna del, bl.a. på grund av att inga uttalanden görs om framtida satsningar inom området. Vi har därför tillsammans i reservation nr 1 bl.a. tillstyrkt denna centermotion och begärt att regeringen för kommande budgetår skall anvisa särskilda medel till hushållsvetenskaplig forskning samt att det i motionen nämnda, av Svenska kommittén för hushållsvetenskap aviserade, forskningsprogrammet ”Hushållen och ekonomin” lämpligen kan utgöra underlag för utvecklingen av forskningsarbetet. Den andra frågan som tas upp i reservationen har Charlotte Cederschiöld nyss talat för. Jag framställer inget yrkande, men jag vill betona centerpartiets starka intresse för en utbyggd hushållsvetenskaplig forskning i enlighet med vad som framhållits i reservation nr 1.

Fru talman! Nästan hälften av alla varor och tjänster i Sverige produceras för den privata sektorn, dvs. för enskilda konsumenter och hushåll. Trots detta förekommer nästan ingen forskning vid svenska universitet och högskolor om de speciella problem som hushållen har i sin roll som konsumenter. Regeringen har i propositionen föreslagit en viss förstärkning, och utskottets majoritet har tillstyrkt den. Anslaget har inriktats på bl.a. forskning, tilllämpad forskning och uppföljning av forskning. De 2 milj.kr. som föreslås räcker inte så långt i det sammanhanget. Företagarsidan, som i viss mening är konsumentens motpart i relationen producent-konsument, har däremot en massiv uppbackning från utbildningsoch forskarvärlden. Det finns högskolor för företagsekonomi, för teknik och för reklampåverkan. De utbildar och forskar i huvudsak med näringslivets och handelns intressen för ögonen. Konsumenten ses i det sammanhanget oftast som en marknadsfaktor, som finns till för att öka företagens omsättning och vinst. I början på 70-talet togs en del initiativ för att få i gång konsumentforskning vid vissa universitet, men denna forskning lyckades inte slå rot och växa. I stället är situationen för konsumentoch hushållsforskningen i dag kritisk, och forskningsområdet riskerar att helt försvinna. Efterfrågan på sådan forskning saknas nästan helt inom forskningsvärlden, och forskarkompetensen är låg. Eftersom man på konsumentverket vet vilka prioriteringar som behöver göras och vilken forskarkompetens som finns att tillgå, bör konsumentverket tills vidare fortsätta att administrera resurserna. Det hindrar inte att det så småningom, när konsumentoch hushållsforskningen börjar bli ett etablerat högskoleämne och får en större omfattning än i dag, kan bli lämpligt att föra över ansvaret för hur forskningsmedlen fördelas till ett forskningsråd. Det viktigaste är nu att säkra en kontinuitet i den forskning som bedrivs och som initieras. Kompentensen inom området måste byggas upp, och det tar tid. Jag vill därför föreslå en successiv ökning av anslagen med exempelvis 5 20 under kommande budgetår och att man strävar efter att bygga upp en organisation, t.ex. i form av temaforskning. Vad gäller det aktuella anslaget är det viktigt att det inriktas just på hushållens speciella problem, för det är ett eftersatt område. Jag vill påminna om utskottsdiskussionen häromsistens när vi talade om konsumentkreditfrågor. Då diskuterade vi hur hushållen fungerar när de skall betala sina räkningar och krediter och hur relationen är mellan hushållen och kreditinstituten. Det är ett av de forskningsområden som har föreslagits och som är väldigt viktigt. Vi hade inget svar då, och förmodligen finns det ingen kunskap om hur det verkligen fungerar i dag. Vi trodde litet hit och dit i utskottet. Några av oss hade erfarenheter och kunde tala om, att hushållen och de enskilda är mycket utsatta inför banker och betalningsinstitut. Ingen kunde i det sammanhanget plocka fram reella fakta och siffror. Det är ett exempel som visar varför just hushållsekonomisk forskning måste prioriteras. Man måste börja med sådan forskning under kommande budgetår. Jag yrkar bifall till vår reservation 2.

Fru talman! I lagutskottets betänkande 22 behandlas konsumentforskningen, som vi har hört. Det är i jämförelse med vad som tidigare debatterats här i dag ett litet område, men för den skull inte mindre viktigt. Konsumentforskningen är tvärvetenskaplig. Förutom den konsumenttekniska forskningen, som bedrivs vid Chalmers tekniska högskola, är det inte något särskilt universitetsämne eller någon fakultet som tagit konsumentforskningen som sitt speciella ansvarsområde. Fram till 80-talet hade konsumentverket ansvaret för den konsumentinriktade forskningen och fick också ett särskilt anslag i statsbudgeten för att kunna stödja grundläggande forskning om hushållens situation. Den verksamheten fick ett mycket positivt gensvar. I regeringens forskningsproposition föreslås nu att konsumentverket åter skall ta ansvaret för att konsumentforskning kommer till stånd och för detta ändamål skall få 2 milj.kr. i nästa års budget. Utskottsmajoriteten anser att det är en fördel att konsumentverket tar det övergripande ansvaret för denna typ av forskning och att verket får ekonomiska möjligheter att initiera forskning på olika konsumentområden. Konsumentverket har också de kunskaper på området som behövs för att kunna göra prioriteringar. Utskottsmajoriteten delar alltså inte reservanternas åsikt om att det humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet skall få disponera dessa medel inom ramen för övriga medel som rådet disponerar. När det gäller stöd till forskning i hushållsvetenskap har utskottsmajoriteten ingen annan åsikt än reservanterna om nödvändigheten av att sådan forskning kommer till stånd. Det forskningsprogram som nyss nämndes här, ”Hushållen och ekonomin”, och som finns refererat i båda reservationerna kan bli en bra plattform att stå på när konsumentverket skall göra sina prioriteringar. Vi vet ju att de områden som presenteras i programmet finns med i de planer som konsumentverket har för sitt framtida arbete. Jag tror att det blir till gagn för både män och kvinnor när det gäller problemen i samband med hushållens ekonomi och när det gäller hushållsvetenskap. Utskottsmajoriteten är förvissad om att de resurser som konsumentforskningen nu får kommer att ge denna forskning en välbehövlig puff framåt. Förhoppningen för framtiden är att den skall få en högre status inom forskningsvärlden och bli ett naturligt område när forskningsmedel skall fördelas ute på universitet och högskolor och av forskningsråd. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande 22 och avslag på de reservationer som fogats till betänkandet.
Fru talman! Jag vill säga att jag är glad över det Inger Hestvik sade. Jag tycker bara det är tråkigt att utskottet inte klart markerat i majoritetsskrivningen att hushållsekonomin bör prioriteras i forskningen. Nu finns det inte anvisning till konsumentverket i fördelningen av medel, så det finns fortfarande risk att den kommer att försummas. Det är ett litet område, som Inger Hestvik sade, och det är detta som är så fruktansvärt med tanke på att konsumenterna är en så stor del av marknaden och deras intressen är så oerhört viktiga. Det är alltså en skrämmande liten del av forskning som handlar om konsumenterna. Jag skulle önska att utskottsmajoriteten kunde uttala som en klar målsättning för framtiden att denna forskning successivt skall växa och utökas.
Fru talman! Vi är väl, Inger Hestvik, ense om att sakkunskaperna ändå är väldigt viktiga i olika sammanhang. När det gäller fördelning av anslagen handlar det inte om att ta ställning till konsumtion, det handlar om att ta ställning till vilka forskningsprojekt som är vettiga att satsa på. Då undrar jag: Tror Inger Hestvik att det är lekmän som är bäst på att ta ställning till vilka forskningsprojekt som är lämpliga eller tror hon på att forskare är bättre på det?

Fru talman! Inger Hestvik sade helt riktigt att detta är ett litet område i fråga om antal trycksidor, anslag osv. jämfört med de övriga frågor som har diskuterats här. Samtidigt får vi komma ihåg att konsumentforskning och hushållsekonomi berör människor på ett alldeles speciellt sätt och har en alldeles speciellt stor betydelse för praktiskt taget alla människor. Med vår reservation 1 vill vi klarare än majoriteten markera vikten av att resurser tillförs detta område i framtiden. Med hänsyn både till områdets stora betydelse och till dess ringa omfattning i forskningen vore det väl motiverat att riksdagen genom ett klart uttalande gav regeringen till känna att man bör anslå erforderliga medel för konsumentforskning i framtiden. Jag tycker att det är synd att socialdemokraterna i utskottet inte vill gå med på det utan nöjer sig med att välvilligt skriva att man delar motionärernas uppfattning och sedan avstår från att föreslå ett tillkännagivande.
Fru talman! Till Elisabet Franzén angående hushållsekonomin och prioriteringarna: Konsumentverket har i anslagsframställningen talat om att verket tänker prioritera hushållsekonomin och ta upp sådana ämnen som budgetrådgivning, skuldsanering och kreditupplysning. Där tycker jag att vi kan vara ense. Charlotte Cederschiöld talar om sakkunskaper och frågar vilka man skall tro på, lekmän eller forskare, i det sammanhanget. Då vill jag säga att forskare ute på högskolor och universitet inte har lyckats särskilt bra med konsumentforskning. Jag tror att den kunskap som finns på konsumentverket och som inte är att förakta är den som vi får stödja oss på i det första skedet. Att konsumentverket för ut kunskaperna till högskolor och universitet, alltså in i den vanliga forskningsvärlden, är ett väldigt fint mål att sträva emot. Det tycker jag att vi skall se till att vi når. Som det är i dag har vi inte kompetens. Det påpekade också Elisabet Franzén i sitt anförande. Vi har inte forskarkompetens som kan driva dessa frågor på ett bra sätt. Martin Olsson tyckte att vi skulle ha sagt ja till projektet. Pengarna finns ju. Konsumentverket har fått pengar. Vi i majoriteten tycker att konsumentverket är skickligt nog att hantera frågan. Vi tror på konsumentverket i det här fallet.
Fru talman! Jag frågade Inger Hestvik vem som var bäst på att bedöma forskningsprojekt, forskare eller lekmän. Det svarade inte Inger Hestvik på, men det är nog faktiskt så att forskare är bättre på det än lekmän, Inger Hestvik.
Fru talman! Då det gäller medel för forskningen betonar vi i reservationen vikten av att det för kommande budgetår anvisas särskilda medel för detta. Vi vill genom ett uttalande trygga de ekonomiska förutsättningarna för denna forskning för åren framåt och inte bara för det närmaste året. Därför hade ett sådant uttalande varit värdefullt.
Fru talman! Inger Hestvik säger att bland de prioriteringar konsumentverket har gjort finns budgetfrågor. Men det behövs en starkare betoning på just hushållsekonomin. Det är skälet till att vi vill poängtera vikten av den hushållsekonomiska forskningen på bred front.
Fru talman! Charlotte Cederschiöld tar upp detta med lekmännen och forskningen. Jag förstår inte riktigt var lekmännen sitter någonstans i sammanhanget. Vi är alla lekmän och vi är konsumenter. Vi har alla behov av en god forskning. Konsumentverket har faktiskt tagit initiativet till en vetenskaplig rapport som fått namnet Konsumentens ekonomi — av akademiskt intresse? Det är en rapport på akademisk nivå, gjord av en forskare vid Umeå universitet, Margareta Gisselberg. Avsikten var att dels beskriva dagsläget inom det hushållsekonomiska område, dels visa på önskvärda utvecklingsvägar. Gisselberg konstaterar att hushållsekonomin är ett försummat ekonomiskt fack. Kanske på grund av sin tvärvetenskapliga uppbyggnad har det fått stå tillbaka för mera specialiserade vetenskaper som nationalekonomi och företagsekonomi. Hon visar också på lösningar. Jag tror faktiskt, Charlotte Cederschiöld, att konsumentverket har haft en god och väl grundad tanke med just den här rapporten. Jag tar för givet att verket fortsätter forskarens arbete. Genom dagens beslut ger vi förhoppningsvis också verket de ekonomiska resurser som behövs för att klara en svår och väldigt viktig uppgift.
Fru talman! Inger Hestvik frågade var lekmännen resp. forskarna befann sig. I forskningsråden är forskarna mer representerade, och det är därför lämpligare att anslaget handhas av forskningsrådet.
Fru talman! Jag vill stödja Inger Hestvik när det gäller bedömningen att konsumentverket är lämpligare att fördela forskningsresurserna för närvarande. Jag stöder mig också på Margareta Gisselberg som jag talade med om just detta. Jag var först betänkt på att stödja förslaget om att samhällsvetenskapliga forskningsrådet skulle sköta saken, men enligt Margareta Gisselberg finns inte kompetensen i dag hos forskningsrådet att bedöma vilka prioriteringar som bör göras. Hon är ändå en av landets tre heltidsanställda konsumentforskare.

Fru talman! Utrikesoch säkerhetspolitisk forskning har en liten omfattning inom Sverige. En inventering som gjorts under år 1989 på begäran av utrikesutskottet visar dessutom att denna forskning minskat under en följd av år. Det är ytterst allvarligt eftersom de säkerhetspolitiska frågorna är komplicerade. De snabba förändringarna som äger rum i vår omedelbara närhet ställer också starkt ökade krav på mycket goda kunskaper och insikter i dessa frågor, kunskaper och insikter som är grundläggande för att bra analyser skall kunna göras. Det är också väsentligt att vi har en forskning och utbildning inom Sverige i en omfattning som gör det möjligt att föra en levande och saklig debatt inom de utrikesoch säkerhetspolitiska ämnesområdena. Vi kan då inte vara nöjda med att ha några enstaka kunskapsöar, några enstaka personer med goda kunskaper. Vi måste ha utbildning i så stor omfattning att det finns en bred kompetens, så att vi når gränsen för den kritiska massa vilken möjliggör en bred professionell debatt. Vi moderater föreslår därför att två professurer med inriktning mot utrikesoch säkerhetspolitik inrättas. Regeringens förslag för de närmaste budgetåren är tämligen blygsamma: en doktorandtjänst vid Umeå universitet och i övrigt tjänster på mellannivå. Just steget från nuvarande relativt isolerade experter, som finns vid olika institutioner, till den större ”kritiska massan” fördelad över hela landet medför en viktig tröskeleffekt för kunskapsmängden i riket. En intellektuellt berikande miljö uppstår där dessa frågor kan diskuteras välinformerat och sakligt. Fru talman! Jag har inget yrkande, men har här betonat vikten av de professurer vi argumenterat för i vår reservation.

Fru talman! Först några ord om det nordiska samarbetet. Det är glädjande att fempartimotionen U8, om nordisk forskning, med Karin Söder som första namn kommer att bifallas om riksdagen följer utskottets förslag. Det nordiska samarbetet också på forskningsområdet är betydelsefullt och bör underlättas. Vi kan nu räkna med att regeringen kommer att ta de initiativ som behövs i Nordiska ministerrådet för att undanröja existerande hinder för samarbetet mellan nordiska forskare och forskningsinstitutioner och för att åstadkomma en nordisk hemmamarknad också för forskare. Fru talman! Det är oerhört viktigt och betydelsefullt att Sverige satsar mycket på forskning om fred och säkerhet. Som Eva Björne nyss sade bekräftar utskottet här en kuslig misstanke. Forskning inom områden som är viktiga för utrikesoch säkerhetspolitiken minskar i Sverige sedan en följd av år. Riksdagen beställde av regeringen en inventering rörande den för svensk utrikesoch säkerhetspolitik relevanta forskning som utförs av institutioner i Sverige. Nu har vi fått det klarlagt att denna forskningsverksamhet har minskat, såväl på det akademiska fältet som inom den offentliga förvaltningen. Sverige har ofta en nyckelroll i internationella fredsförhandlingar. Under många år har vi byggt upp ett förtroende inte minst bland världens majoritet, människorna i de fattiga länderna. Vi har hittills inte lierat oss med någon stormakt. Vi har av tradition tagit de förtrycktas parti. Tack vare en förhållandevis stor satsning på forskning har vi också kunnat lägga väl underbyggda förslag i internationella fora. Det är också, som utskottet konstaterar, viktigt för vår neutralitetspolitik att vi kan göra en självständig värdering av för vårt land viktiga förhållanden och utvecklingstendenser i omvärlden. Utvecklingen har ju inte precis blivit lättare att värdera under de senaste åren. Det är obegripligt att regeringen låter anslagen sacka efter just inom de viktiga områden som rör den europeiska säkerheten! FOAS forskning för att stödja ESK-processen dras ned, i en tid då den europeiska säkerhetskonferensen får allt större betydelse och då utrikesministern erbjuder Sverige som värd för ett permanent ESK-sekretariat! ESK kan få utvidgade uppgifter för att bygga upp en gemensam säkerhet och en gemensam framtid, i Palmeoch Brundtland-rapporternas anda. Det finns inom FOA kompetent folk som skulle kunna bidra med nytänkande t.ex. när det gäller ekonomiska modeller och resursbevarande energisystem, nödvändiga förutsättningar för stabilitet, inte minst i Östeuropa. Det är också obegripligt att regeringen skär ned på anslagen till FOA för bevakningen av radioaktivt nedfall i Sverige! Det var tack vare FOAS flygbevakning som vi någorlunda visste var radioaktiviteten från Tjernobyl föll ned över vårt land. Om det mystiska molnet över Kolahalvön dragit in över Sverige, skulle vi verkligen behövt resurser för flygindikering. Nu anses det att detta inte egentligen är FOASs uppgift. Men så snävt får man inte tänka. Försvar mot miljöförstöring blir allt viktigare i säkerhetspolitiken. Centern vill öka anslagsposten F 5 i utrikesdepartementets budget med 1,5 milj.kr. för att behålla nivån på FOAS forskning inom UDs område. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Jag kan instämma i de föregående talarnas oro för att regeringen har minskat anslagen till den säkerhetspolitiska forskningen. Från kammarens talarstol och från många andra talarstolar runt om i Europa har det under det senaste året understrukits att det kalla kriget är avslutat. Det betyder också att den säkerhetspolitiska forskningen kommer att förändras. Inte minst på grund av den vapentekniska utvecklingen växer insikten om att kriget blivit en omöjlig metod att lösa konflikter. Den breda fredsrörelsen mot kapprustningens vansinne har satt djupa ideologiska spår på många håll i världen. Insikten växer också om att de omfattande militära satsningarna haft och har långsiktigt negativa konsekvenser för de nationella ekonomierna utan att ha ökat den nationella säkerheten. Nya försvarsdoktriner växer fram och utgår från defensiva och icke-provokativa försvarsformer. I stället för att föra resonemang om att öka den militära avskräckningen hävdar man att den framtida säkerheten måste bygga på gemensamma intressen och ökat ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och säkerhetspolitiskt samarbete. Samtidigt med denna positiva utveckling dyker nationella och etniska konflikter upp i Östoch Centraleuropa när de demokratiska frioch rättigheterna utvidgas. Av alla ansvariga som måste försöka hantera dessa konflikter krävs stor återhållsamhet för att undvika att konflikterna övergår i väpnade konflikter. Särskilt problematisk tycks situationen vara i vårt grannland Sovjetunionen. Både för Sveriges egen utrikesoch säkerhetspolitik och för möjligheterna att bidra till lösning av konflikter bör vår kunskap om Östeuropa förstärkas. Ökade kunskaper om Östeuropa är viktiga också för det ekonomiska utbytet och för handeln, som förhoppningsvis skall öka, med denna del av världen. Vi är tacksamma för den ökning av resurserna för Östeuropaforskning som föreslås i propositionen men tycker ändå att den är för måttlig. Vi har föreslagit en förstärkning av medlen för öststatsforskningen med 2 milj.kr. Häromdagen fanns, som Birgitta Hambraeus nämnde, i Sverige en oro för att ett radioaktivt moln var på väg från Kolahalvön mot Skandinavien. Oron visade sig den här gången obefogad, men händelsen var en påminnelse om att kärnvapenproven fortsätter och att kärnvapen finns utplacerade i Norra Ishavet och Nordatlanten. Den marina upprustningen — också med kärnvapen — fortgår. I dagsläget förhandlas inte om någon nedrustning av sjöstridskrafter, och vi har inte kommit särskilt mycket närmare målet att nå ett kärnvapenfritt Norden. Det är viktigt att det finns rejäla möjligheter att bedriva forskning inom områden av betydelse för europeisk säkerhet inkl. området marina rustningar. Inte minst behövs detta som ett stöd för Sveriges arbete i ESK-processen. Beredskapen på olika institutioner i Sverige att bevaka de radioaktiva nedfallen måste också hållas hög. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. I biståndsbetänkandet UU15 avstyrktes vårt förslag om förhöjt anslag till styrelsen för u-landsforskning, SAREC. Vi anser fortfarande att det måste vara en prioriterad uppgift för internationellt forskningsarbete att bidra till att u-länderna skaffar sig kompetens inom den avancerade bioteknikens, inkl. växtförädlingens, område. Vi har närmare utvecklat dessa tankar i vår motion Ub139. Bl.a. därför har vi också i detta sammanhang vidhållit vårt krav på ökade resurser med 15 milj.kr. till SAREC.

Fru talman! I forskningspropositionen behandlas också utrikesutskottets område och föreslås en ökning med 4 miljoner till såväl tillämpad forskning som forskning av mer långsiktig karaktär. Det kanske är bra att påminna sig detta när man har hört de tidigare talarna. Neutralitetspolitiken ställer enligt vad som sägs i propositionen krav på en självständig värdering av för vårt land viktiga förhållanden och utvecklingstendenser i omvärlden. Sverige har därför intresse av forskning kring frågor som rör vår utrikespolitik. Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan i alla delar och avslag på reservationerna. Utskottets ledamöter är i det stora hela eniga om den utrikespolitiska forskningen, men på några områden skiljer vi oss åt. Jag begränsar mig till dem. I reservation 1 kräver vpk en ytterligare förstärkning till öststatsforskningen med 2 miljoner. Utskottet stöder för sin del förslaget i propositionen om en förstärkning av F 1-anslaget med 600 000 kr. för bl.a. öststatsstudier. Därtill får — det må man komma ihåg — Östeuropaforskning vid utrikespolitiska institutet ett särskilt statligt stöd, och vid universiteten och Handelshögskolan äger sådan forskning också rum. Utskottets bedömning är att några ytterligare medel för närvarande inte är behövliga. I reservation 2, som Bengt Hurtig inte berörde, yrkar vpk avslag på förslaget om 3 miljoner till ett institut för Japanstudier. Utskottet anser att de alltmer intensifierade förbindelserna med Japan och Östasien och den snabba ekonomiska utvecklingen där väl motiverar förslaget. I reservationerna 3 och 4, som också har berörts här, krävs ökade resurser till forskning om europeisk säkerhet och fredsforskning. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om en omfördelning av medlen inom F 5-anslaget. Dessa medel medger fortsatt forskning av tillämpad karaktär inom FOA när det gäller europeisk säkerhet. Man måste också komma ihåg att FOA tillförs ganska mycket medel även via försvarsstaben och över försvarsdepartementets budget för öststatsforskning. Det är väl också på sin plats att säga att den omfördelning som har skett har sin grund i det förslag som FOA har lagt fram. Det betyder inte att det inte kommer att satsas på bevakning av radioaktivt nedfall t.ex. efter kärnvapenprov, men FOA har själv lagt fram underlaget för den här förändringen. När det gäller förslaget om förstärkning av resurserna för forskning om bl.a. militära omställningsfrågor har utskottet inte funnit möjligheter att nu tillföra ytterligare resurser. Moderaterna kräver två professurer i säkerhetspolitik, och de skall finansieras över F 1-anslaget. Utskottet är, som framgår av betänkandet, mycket positivt till ökade insatser för grundforskning men är inte berett att tillstyrka det förslaget, som i sak skulle betyda en minskning av F 1-anslaget, dvs. anslaget till utredningar inom det nedrustningsoch säkerhetspolitiska området, bl.a. öststatsforskningen, i stället för den ökning som föreslås i propositionen. I den sista reservationen från vpk föreslås att SAREC får ytterligare 15 miljoner för u-landsforskning bl.a. angående bioteknik. Det är en mycket viktig forskning. Vi avstyrker från utskottets sida förslaget med hänvisning till att anslagen för u-landsforskning under en följd av år har ökat mycket kraftigt, det senaste året med 12 Z6. SAREC stöder som vi vet ett antal projekt just om bioteknik.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

Fru talman! Maj Britt Theorin säger att anslaget har ökat med 4 miljoner. Men av det har 3 miljoner gått enbart till Japanstudier. Den säkerhetsrelaterade forskningen har minskat. När FOA nu själv har föreslagit en neddragning på området som rör studier om ESK-processen och bevakning av radioaktivt nedfall har man varit nödd och tvungen därtill. En oerhört väsentlig och viktig uppgift för FOA, som vi alla är glada över att man tar på sig, är att ha en av världens fyra datorcentraler som kan ta emot seismologiska data som kan ge verifikation av kärnvapensprängningar. Det är självklart att vi skall fullfölja det uppdraget. Felet är, tycker centern och andra partier, att vi tvingas minska andra angelägna säkerhetsoch fredsrelaterade forskningsområden för att få plats med den här gökungen i boet. Därför tycker jag att det är skandal att Maj Britt Theorin, som är vår fredsambassadör, utan vidare går med på att forskningen på detta mycket viktiga område dras ned och i stället ersätts med annan forskning på utrikesdepartementets område, som naturligtvis också är viktig och intressant. Men just den säkerhetsrelaterade forskningen minskar, och det tycker vi att den inte borde göra.
Fru talman! De pengar som vi har föreslagit skall gå till SAREC utgör inget överbud. Det är den summa som styrelsen själv har begärt och väl motiverat. Bidraget till institutet för Japanstudier har vi velat prioritera om till Östeuropa. Vi tycker också att inriktningen på studierna är kraftigt beroende av det privata näringslivet, som självt bedriver rätt omfattande studier av Japans ekonomi. Vi skulle gärna ha sett ett bredare studium av hela Östasienekonomin, där även de svagare ekonomierna ingått.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att kammaren inte uppfattar mig som negativ när det gäller inställningen till säkerhetspolitisk forskning och fredsforskning. Det är tvärtom. Jag tror att den är av yttersta vikt. Det visar också utskottet i sina skrivningar. Utskottsmajoriteten har mycket klart slagit fast den positiva inställning som finns. Det är alldeles riktigt som Birgitta Hambraeus säger att FOAS prioritering förändrats. Man har åtagit sig en mycket stor och viktig uppgift, men man har själv varit med och föreslagit hur uppgiften skall kunna klaras av. Som jag sade tidigare har FOA ett mycket starkt stöd för Östeuropaforskningen från Europaforskningen, försvarsdepartementet och försvarsstaben. Det skall man inte glömma bort. Man skall se hela bilden. Det är inte hela bilden som finns här. Jag skall gärna vara den första att säga att jag inget högre skulle önska än att vi var beredda att satsa oändligt mycket mer på förebyggande åtgärder, på forskning för fred och nedrustning. Men även här finns det begränsningar, motiverade av det vi har ansett oss ha råd med. Framför allt vill jag poängtera att utskottet är positivt inställt till de förslag som regeringen har lagt fram och till förslag inom olika områden kring forskning om fredsoch säkerhetspolitiken, även om det inte har funnits möjligheter att stödja alla de förslag som har lagts fram från olika håll. Den bedömning vi gör av SARELC är att bioteknikforskning är en mycket viktig forskning, inte minst för u-länderna, och att det finns möjligheter inom befintliga ramar att satsa ganska ordentligt på den. Utskottet har också fått en försäkran om att så kommer att ske.

Fru talman! De reservationer som vi moderater står för i detta betänkande har forskningens kvalitetsaspekt och vår syn på sektorsforskningen som gemensam utgångspunkt. Vetenskapliga kvalitetskriterier skall känneteckna forskningen även inom kulturområdet. Sektorsorganen med deras begränsade områden kan sällan erbjuda den breda och kreativa forskningsmiljö som finns vid universiteten och vid högskolornas institutioner. Forskningskvaliteten skulle därför vinna på att medel från sektorsforskningen överförs till högskolor och forskningsråd. Moderata samlingspartiet har i annat sammanhang föreslagit att statens kulturråd skall avvecklas. Kulturrådet saknar de vetenskapliga kriterier som krävs för att på bästa sätt administrera medel till kvalitetsinriktad forskning inom kulturområdet. Forskningsmedel som avser kulturområdet bör således inte tilldelas kulturrådet. Vi moderater lägger stor vikt vid ansvarsmuseerna och vi har två reservationer som rör dem och deras forskningsvillkor. För att möjliggöra en långsiktig planering och kunskapsuppbyggnad inom de viktiga kulturinstitutioner som ansvarsmuseerna är föreslår vi att varje ansvarsmuseum tilldelas 250 000 kr., och de fem ansvarsmuseerna bör få dessa forskningsmedel direkt från regeringen och inte via kulturrådet. De unika kunskaper och den höga kompetens som finns inom varje anvarsmuseum motiverar väl att museerna får medel direkt för egen forskning. Att ansvarsmuseerna får disponera forskningsmedlen själva är den bästa garantin för hög kvalitet i verksamheten och för en effektiv användning av forskningsmedlen. Resterande anslag för forskning inom kulturområdet bör anvisas humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. När det gäller det komplexa område som idrottsforskningen utgör be handlar en moderat reservation Idrottens forskningsråd. Med den breda utformning, omfattning och betydelse som idrottsverksamheten har i vårt land kan det finnas anledning att ytterligare vidga aspekterna på idrottsforskningen. Idrottens forskning och högre utbildning har under de senaste åren behandlats i riksdagen. För ett par år sedan inrättades Centrum för idrottsforskning. Därefter har riksdagen hörsammat en moderat motion och beslutat att inrätta en självständig idrottshögskola 1992. . All högskoleutbildning skall vila på vetenskaplig grund, och forskning och ämnesutveckling bör vara viktiga delar av den nya idrottshögskolans verksamhet. Sveriges idrottshögskola bör bli en fackhögskola för högre utbildning, forskning och forskarutbildning, som kan komma skolväsendet och idrottsrörelsen i hela landet till del. Idrott är ett mångfasetterat ämnesområde vari ingår flera kringvetenskaper. Idrottsämnet och den motoriska träningens betydelse för utvecklingen av kroppsuppfattning, jagidentitet och skolresultat är väl dokumenterat. För barn med handikapp av olika slag är träning av den motoriska färdigheten viktig av såväl fysiska som sociala skäl. Idrott är ett omfattande och innehållsrikt ämne i ungdomsskolan. Idrott är också den fritidsaktivitet som lockar i särklass flest barn och ungdomar till föreningsverksamhet. Idrotten lockar alla åldrar. Drygt 2,5 miljoner svenskar beräknas utöva någon form av organiserad idrott på sin fritid. Många bedriver fysisk aktivitet och idrott på egen hand. Fysisk träning, idrott och friluftsliv får en allt viktigare preventiv friskvårdande karaktär och funktion. Samtidigt framstår vikten av att idrott bedrivs utan skaderisker som alltmer angelägen. Idrottsforskningen kommer att spela allt större roll, såväl för skolan som för idrottsrörelsen och för friskvård och fritidsverksamhet. Allt tydligare framstår behovet av hög kvalitet på utbildning, forskning och kompetensutveckling av ämnet idrott. Genom riksdagens beslut att inrätta den nya idrottshögskolan finns grundförutsättningen för att åstadkomma den vetenskapliga miljö som krävs för att generera forskning och utbildning på hög kvalitativ nivå. Remissbehandlingen av slutbetänkandet angående idrottshögskolan pågår. Vid planeringen och utformningen av Sveriges idrottshögskola måste stor tyngd läggas vid att ge idrottshögskolan de nödvändiga förutsättningarna för god forskarrekrytering, forskarutbildning och ämnesutveckling. Genom att med dubbel organisatorisk tillhörighet knyta Centrum för idrottsforskning organisatoriskt både till idrottshögskolan och till resp. fakulteter kan sambandet mellan forskning och utbildning förstärkas. Vi moderater anser att de forskningsmedel som hittills har administrerats via Idrottens forskningsråd kan få en mer effektiv användning om de överförs till den samlade forskningsresurs som den nya idrottshögskolan i samverkan med Centrum för idrottsforskning kommer att bli. Svensk idrottsforskning kan därmed stärkas och kvalitetsnivån höjas samtidigt som Idrottens forskningsråd kan avvecklas. Med hänsyn till riksdagens arbetsbelastning nöjer jag mig med att instämma i de moderata reservationerna utan att göra något yrkande.

Fru talman! Kan man forska i konst? Jag skall börja med en liten estetisk utvikning och peka på den här väven som vi har bakom oss. Den heter Minnet av ett landskap och är gjord av Elisabeth Hasselberg-Olsson. Jag förhåller mig oftast kluven till motivet. Gestaltar bilden ett tillstånd före eller efter atomvinterns utbredning? Man kan spekulera om kostnärens avsikt — det är fritt för tolkning. Däremot kan man inte spekulera om det konstnärliga kunnandet, sammanställningen av de 200 olika grå färgerna som ingår i väven och förmedlar den starka ljusupplevelsen och den ständiga förändringen i vävens gräng. Kunnandet om garnerna och deras infärgning bygger säkert på tusenåriga insikter hos estetiskt sensibla människor som ständigt har fört sina insikter vidare. Det talas inte så ofta om hur ny kunskap skapar nya förutsättningar för konst och annan kulturverksamhet. Det impressionistiska måleriets genombrott i slutet av 1800-talet grundades dels på upptäckter inom optiken, dels på uppfinningen av nya oljefärger som kunde förvaras i tub. Dessa gav en ny förståelse för den fysiska omgivningen och beredde vägen för ett skapande direkt ute i det fria. Vetenskap och teknik var inte orsaken till impressionismen men det skapade viktiga förutsättningar för den. Resultatet av konstnärernas nya synsätt — Monets, Seurats — har bidragit till att förändra betraktarens uppfattning av sin värld och sitt samhälle. Det manifesteras en ständig växelverkan mellan teknologisk—-vetenskaplig kunskapsproduktion, konstnärlig förnyelse och människors verklighetsuppfattning. I dag är denna fråga kanske mer angelägen än någonsin när det gäller konstens framtida möjligheter. I årets forskningsproposition framhålls vikten av ”att forskningen blir ett redskap för kulturverksamhetens inriktning”. Det finns ett stort behov av stöd till avancerat konstnärligt utvecklingsarbete som tillämpar ny teknik och aktuella forskningsresultat för att skapa nya uttrycksoch upplevelseformer. Jag avser här framför allt det elektroniska fältet, t.ex. elektronmusik, videokonst och datorgrafik. Konstnärer av olika kategorier står i begrepp att på ett systematiskt sätt överskrida traditionella gränser mellan olika konstarter och vill utnyttja ny teknik för detta. Vi tycks stå inför ett nytt sätt att se och uppfatta verkligheten. Med elektroniska impulser kan man skapa ”toner med ögat”. En ny konstart som förenar musik, stillbild och video med datorn som styrande och sammanhållande länk är också under utveckling. Konstnärsnämnden begär i sin anslagsframställning särskilda medel för konstnärligt utvecklingsarbete som tar sikte på att tillämpa forskning inom olika områden. Nämnden påpekar att det är angeläget att göra koncentre rade insatser med betydande belopp, och att utvecklingsarbetet kan överskrida traditionella gränser mellan olika konstarter. Konstnärsnämndens styrelse som huvudsakligen består av konstnärer inom bildens och formens, tonens och scenens områden är på ett naturligt sätt väl skickad att fördela denna typ av stöd — 0,5 milj.kr. för nästa budgetår och motsvarande summa för de följande två budgetåren. Konstnärsnämnden besitter på sitt område en samlad kompetens, jämbördig med den som forskningsråden har inom sina områden. Fru talman! För att spara tid yrkar jag inte bifall till reservation 10, men jag vill markera att jag lägger allt mitt stöd bakom reservationen och har för avsikt att återkomma i frågan.

Fru talman! I detta betänkande behandlar utskottet de förslag som regeringen lagt fram i proposition 1989/90:90 om forskning, vad avser anslagen till ljud och bild, forskningsoch utvecklingsinsatser inom kulturområdet samt idrottens forskning och utveckling. Utskottsmajoriteten tillstyrker de i propositionen framlagda förslagen.

Riksantikvarieämbetet får hyggliga uppräkningar under budgetperioden, i huvudsak för att användas till forskning om luftföroreningarnas och försurningens nedbrytning av kulturminnen och föremål samt till forskning om bebyggelsemiljön. Vad gäller forskningen om bebyggelsemiljön vill jag påpeka vikten av bra samverkan med statens råd för byggforskning som i bostadsutskottets betänkande 19 anvisats särskilda medel. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag till medelsberäkningen för riksarkivet. Utskottet, liksom regeringen, finner det angeläget att riksarkivet nu ges möjlighet att utveckla en nationell arkivdatabas för att integrera modern informationsteknik i arkivbildningen samt utveckla nya metoder för papperskonservering m.m. Fru talman! Statens kulturråds medelsberäkning för forskningsändamål grundar sig i huvudsak på att rådet skall utveckla kulturpedagogisk och kultursociologisk forskning. Denna forskning är viktig bl.a. för att utveckla studieförbundens kulturverksamhet. I detta avsnitt finns två reservationer från moderaterna som förordar avslag på propositionen i denna del. Moderaterna menar att forskningsresurserna skall överföras till högskolan och forskningsråden. Moderaterna tycker att kulturrådet inte klarar kvalitetsaspekten i sitt forskningsutövande. Utskottsmajoriteten delar inte moderaternas uppfattning i frågan utan hävdar att kulturrådet med de ökade resurserna klarar sitt ansvar att utveckla och öka kunskapsuppbyggnaden, vilket bl.a. är bra för studieförbundens kulturarbete. Vi skall observera att dessa slantar inte är s.k. grundforskningspengar, utan utvecklingspengar. Kulturrådets sammansättning är också en bra grund för att kvalitetsaspekten skall sättas i fokus. Fru talman! Ansvarsmuseernas forskningspengar disponeras av statens kulturråd, som fördelar medlen mellan de fem ansvarsmuseerna: statens historiska museum, statens konstmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet samt Folkens museum — Etnografiska. Medlen skall användas till forskning, kopplat till museernas uppgifter att vårda samlingar, göra dem tillgängliga, utföra dokumentationsarbete m.m. I reservation nr 3 berörs frågan om vem som lämpligen skall handha fördelningen av anslagen. Utskottsmajoriteten anser att det är bra som det är, dvs. med kulturrådet som fördelare. Reservanterna tycker att regeringen skall fördela medlen direkt till museerna. Utskottsmajoriteten anser inte att man ifrågasätter museernas kompetens genom det fördelningsförfarande som nu används med enkla, viljeinriktade budgetäskanden för forskningsprojekt. Fru talman! Samefondens kulturdelegation föreslås få 500 000 kr. för att stimulera projekt till forskning om det samiska språkets ställning m.m. Dialektoch ortsarkiven samt svenskt visarkiv DOVA föreslås också få ökade resurser. Innan storleken på insatsen avgörs vill man dock avvakta resultatet av statskontorets organisationsutredning, som nu har överlämnats. 500 000 kr. har dock reserverats för DOVA under den kommande budgetperioden. Naturhistoriska riksmuseet föreslås också få förstärkningar i form av ”nya” pengar liksom en ny professur från den 1 juli 1992. Utskottet är enigt med regeringen på alla dessa punkter. Fru talman! Kaj Nilsson redogjorde för miljöpartiets reservation, som han emellertid inte yrkade bifall till. Jag vill ändock erinra om vad vi sade i utskottet kring de här frågorna. Medel till konstnärligt utvecklingsarbete anvisas under ett särskilt anslag som disponeras av tolv olika universitet med konstnärliga utbildningar samt universitetsoch högskoleämbetet. I propositionen föreslås en höjning med drygt 1,7 milj.kr. till 12 759 000 kr. Detta anslag behandlas i utbildningsutskottets betänkande UbU2S. Dessutom kan projektbidrag erhållas till konstnärligt utvecklingsarbete av konstnärsnämnden från anslaget Bidrag till konstnärer. Fru talman! Idrotten utgör en livaktig del av vårt samhälle. Detta kan vi utläsa av statistiken, som visar att omkring fyra miljoner svenskar aktivt ägnar sig åt någon form av sport eller motion. Idrotten utgör en betydelsefull faktor i samhället som påverkar normer, värderingar och livsstil. Sverige har en god tradition inom idrottsforskningen, framför allt inom den fysiologiska forskningen. Efter 1988 års budgetproposition har ett särskilt centrum för idrottsforskningen inrättats i Stockholm. Nya professurer har inrättats. Detta innebär att det den 1 juli 1991 kommer att finnas sammanlagt nio professorstjänster till idrottens tjänst i Sverige. Genom riksdagens beslut att en särskild idrottshögskola skall inrättas i Stockholm 1992 kommer idrotten också att ges ökade forskningsoch utvecklingsmedel. Det är viktigt att Riksidrottförbundet koncentrerar forskningsinsatserna på väl avgränsade områden. Kommande budgetår vill Riksidrottsförbundet prioritera handikappidrott och samhälle med sina forskningsinsatser. Utskottet finner, i likhet med regeringen, denna prioritering riktig och angelägen. Det är också bra att kvinnornas idrottsliga verksamhet har uppmärksammats tydligt inom idrottsforskningen. För innevarande budgetår har 2,7 milj.kr anvisats till Riksidrottsförbundet som stöd till idrottens forskningsråd. Dessutom har 5 milj.kr. anvisats som stöd till idrottsrörelsens antidopningsinsatser. Medlen till idrottsrörelsens antidopningsinsatser föreslås nu öka med ytterligare 1 milj.kr. till 6 miljoner nästa budgetår. En ökning med ytterligare 1 milj.kr. föreslås för idrottsrörelsens forskning och utveckling. Detta gör 9,7 milj.kr. Vid behandlingen av socialutskottets betänkande SoU30 häromdagen kunde vi konstatera att det dopningslaboratorium som finns vid Huddinge sjukhus i årets budgetproposition föreslagits få förstärkta resurser. Frågan om lagstiftningsåtgärder för att minska tillgången på dopningspreparat har också utretts och bereds för närvarande i regeringskansliet. En proposition till riksdagen har aviserats till innevarande år. Dessutom antog en helt enig riksdag Europarådets konvention om dopning. Jag anser att det nu pågår ett mycket aktivt arbete för att komma till rätta med dopningsproblematiken. Beträffande detta avsnitt finns också reservationer. Den ena kommer från centern, som tar upp antidopning, och den andra från moderaterna, som vill avskaffa idrottens forskningsråd. Utskottsmajoriteten tycker att såväl anslaget till forskning om antidopning som vikten av idrottens forskningsråds bevarande är väl avvägt och belyst i skrivningarna som redovisas i såväl propositionen som utskottsmajoritetens texter. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande 1989/90:KrU23 på alla punkter och avslag på de reservationer som har fogats till betänkandet.

Fru talman! Vi moderater vill ha effektivaste möjliga användning av de forskningsmedel som anslås på kulturområdet. Inom ansvarsmuseerna finns unik kompetens och kunskap. Det finns ingen anledning till att kulturrådet skall sitta och göra bedömningar av hur de forskningsmedel som skall gå till ansvarsmuseerna skall fördelas. Vi moderater anser att den klokaste användningen av forskningspengarna uppnås om ansvarsmuseerna får dem direkt. Leo Persson delar glädjande nog min positiva syn på idrotten. Det är, som jag påpekade i mitt anförande, mycket viktigt att man vid utformningen av den nya Idrottshögskolan lägger mycket av tyngdpunkten vid forskning, forskarutbildning och ämnesutveckling. Forskningen skall enligt min och moderaternas mening inte styras uppifrån av politiker. Jag studsade litet när jag läste detta betänkande. Regeringen blandar sig i vad idrottens forskning skall handla om. Idrotten har prioriterat områdena handikapp, idrott och samhälle. Regeringen lägger sig i det hela och anser att även kvinnlig idrottslig verksamhet bör uppmärksammas inom idrottens forskning. Jag tycker att det är övermaga att regeringen försöker styra forskningen inom idrottsområdet. Inom idrottens forskningsråd är det viktigt att medlen som kommer idrotten till del används så effektivt som möjligt, och det gör de enligt min uppfattning om de samordnas med Centrum för idrottsforskning och Idrottshögskolan. Det behövs då inte någon extra organisation för att fördela dessa medel.
Fru talman! Jag tycker inte, Karin Falkmer, att det kan vara så farligt om ansvarsmuseerna innan de får sina pengar lämnar in någon form av enkel beskrivning över vad de tänker forska kring. Det handlar inte om så mycket mer än att man skall tala om vad man vill använda pengarna till, och de fördelas enligt rätt enkla metoder. Vad gäller de övriga frågorna som Karin Falkmer tog upp vill jag hänvisa till vad jag sade i mitt huvudanförande.
Fru talman! Inte heller jag vill säga att det är farligt att förfara på det sätt Leo Persson beskrev, men däremot är det onödigt.

Fru talman! Vi moderater står bakom detta betänkande, TU26, utom i de delar där vi har lämnat reservationer. Jag yrkar bifall och kommer att begära votering till förmån för reservation 7, och mitt anförande kommer att koncentreras till denna reservation. Vi moderater har sedan länge krävt en bilsocial utredning, men tyvärr har vi inte erhållit stöd för vårt önskemål. Utskottsmajoriteten refererar i betänkandet till att ett flertal undersökningar pågår eller planeras, vilket skall tolkas som att det vi begär är på gång eller kommer att aktualiseras. Vi delar inte den uppfattningen, utan vi anser att bilismens sociala betydelse borde vara skäl för en särskild utredning. Enligt vår uppfattning har bilen för miljontals människor i vårt land en stor social betydelse. De inskränkningar i fråga om bilismen som ofta förs fram i debatten kommer, om de blir verklighet, vilket vi moderater inte hoppas, att innebära allvarliga ingrepp i de enskilda människornas privatliv. Vi moderater är, det skall betonas, positiva till bilismen och vill att dennas uppenbara fördelar skall omfattas av många. Vi vägrar, fru talman, att ställa oss i kön av bilismens domedagsprofeter. Vi menar att bilen betyder oerhört mycket för många människor i dag och att den framöver kommer att betyda ännu mer. Att medverka till begränsningar i fråga om bilen, så att densamma bara kan användas av ett ekonomiskt gynnat fåtal, kommer vi moderater aldrig att ställa upp på. Vi är positiva till teknik, utveckling och forskning och är övertygade om att den framtida bilen inte kommer att bli den miljöbelastning som vissa kritiker i dag hävdar. Detta sker oftast i syfte att skapa kortsiktiga politiska poänger, där man enligt vår uppfattning spelar på obefogade känsloscenarion. Bilen betyder mycket för de enskilda människorna, både i deras privatliv och deras yrkesliv. Bilen har skapat möjligheter för mänskliga kontakter och ett rikare socialt liv. Frihet och oberoende ligger djupt inrotat hos alla människor med en positiv livssyn. Därför är det av största vikt att en social utredning om bilismens betydelse kommer till stånd. Är det kanske så att man bland dem som nu är motståndare till en bilsocial utredning inte vill ha en sådan på grund av att man känner till bilismens stora betydelse men att det inte passar in i det aktuella politiska mönstret? Det blir nog under den närmaste tiden ingen särskild bilsocial utredning. Men den kommer. Och då den kommer, blir det uppenbart att samhället skulle bli i grunden fattigt utan möjligheten för de många att äga eller disponera över en bil. Fru talman! Inte någon teknisk uppfinning har skapat så stora positiva fördelar för det stora flertalet som just bilen. Socialt framåtskridande, arbetstillfällen och kontakter mellan människor, vilka tidigare inte varit möjliga, har nu blivit möjliga tack vare bilismen. Därför är det av största vikt att en utredning görs om bilens sociala betydelse. Enligt vår uppfattning är denna betydelse mycket omfattande. Fru talman! Sverige klarar sig inte utan bilen. Vår miljö kommer på ett dramatiskt vis att försämras genom att stora delar av vårt land inte kan bebos om bilens unika möjligheter inte tillvaratas. Människor i städer och tätorter blir i samband med bilfientliga inskränkningar hänvisade till tidtabeller och en styrning av det privata livet som är ovärdig ett modernt beteende. Det är inte en tillfällighet att Sverige är ett av världens biltätaste länder. Fru talman! Till sist: Bilen behövs! Låt en bilsocial utredning bevisa och understryka detta.
Fru talman! Trafikforskningen upptar endast ca 4 96 av de 800 sidorna i detta digra betänkande som avser forskning. De anslag som yrkas i trafikutskottets betänkande, TU26, uppgår till knappt 120 milj.kr., sannolikt en ännu lägre procentandel än sidantalet. För oss i trafikutskottet är det dock angeläget att dessa pengar används på framtidsinriktade områden och där de gör största nytta. När det gäller transportforskning måste man hålla i minnet att de största insatserna inom själva forskningen och ännu mer inom utvecklingsarbetet äger rum i företagen, t.ex. ABB Traction i Sverige. I vissa fall kan detta utvecklingsarbete ske med stöd av statliga pengar. Ett sådant projekt pågår för närvarande inom transportforskningsberedningens ram. Ca 50 milj.kr. har avsatts för att arbeta fram en specifikation för upphandling av ett tågprototypfordon. En specifikation har i dagarna lämnats till intresserade företag med möjlighet för dessa att komma in med offert. Den specifikation som nu har tagits fram avser i första hand ett motorvagnståg för interregional trafik. Detta kan fördröja den välbehövliga utvecklingen av en rent regional typ av motorvagn. Den svenska trafiken måste också kunna dra nytta av den utveckling som sker i andra länder. I går provkördes t.ex. ett danskt rälsbusståg på Blekinge kustbana. Det är enligt uppgift ett bra tåg för danska förhållanden. Kan det bli det även för svenska? För att inte tidigare misstag när det gäller tågupphandling skall upprepas, är det viktigt att kompetensen inom järnvägsforskningen höjs. Detta kommer enligt proposition och betänkande att i första hand äga rum vid statens vägoch trafikinstitut, VTI. Vi tillstyrker detta, liksom flertalet övriga förslag i betänkandet. Den första punkten återfinns i reservation 5, och där kommer votering att begäras. I båda fallen stöder vi moderata motioner, men i det andra fallet finns det även motioner från folkpartiet. Särskilt beteendeforskningen som nämns i reservation 5 kan bli ett intressant projekt. Vissa forskare hävdar t.ex. att man måste mycket tidigt, redan ide första klasserna i skolan, påverka de attityder som leder till att så många ungdomar, särskilt killar, agerar arrogant och ofta hänsynslöst i trafiken med många olyckor som följd. Effekterna av störande moment som rökning, telefonerande och stark musik bör också undersökas närmare. Fru talman! Den bilsociala utredning som föreslagits i två folkpartimotioner och som ingår i reservation 7 bör utgöra ett komplement till redan pågående projekt. Där bör framför allt barnfamiljernas situation tas upp. I de pågående projekten, och även i folkoch bostadsräkningen, sker utredningar om arbetspendlingen och den struktur som där finns. Det vore mycket värdefullt att mera klargöra inför det framtida samhällsbyggandet hur pendlingen går till.

Fru talman! Det finns stora behov av forskning och utveckling inom trafikområdet. Det är dels fråga om att göra hela transportsystemet bättre anpassat till miljön, dels att minimera trafiksystemets energiförbrukning. För att transportsystemet skall kunna fullgöra sina uppgifter i det moderna samhället måste det vara effektivt. Transportkostnaderna utgör ofta en stor del i olika varors och tjänsters pris. Transportsystemet måste också vara säkert. Alla dessa områden är viktiga fält för forskningsoch utvecklingsarbete. Denna vår huvudinriktning stämmer till stor del överens med regeringens förslag, och vi har därför inte redovisat några särskilda ståndpunkter när det gäller den övergripande inriktningen av trafikforskningen. Vi har dock från centerns sida på några punkter andra förslag för att bättre kunna uppnå målen. Dessa förslag har vi dels redovisat i en motion, dels följt upp med reservationer i betänkandet. Bl.a. gäller det anslagsnivåerna. Ett framgångsrikt forskningsoch utvecklingsarbete kräver ekonomiska resurser. Centern vill därför satsa ytterligare resurser för att främja utvecklingen på kollektivtrafikens område och för att göra trafiken mer miljöanpassad. Vägoch trafikinstitutet, VTI, bör få större resurser att bedriva järnvägsforskning för. Vi föreslår att ytterligare 4 milj.kr. skall anslås för detta ändamål för nästa budgetår och sedan 5 milj.kr. per år under de kommande två åren. Det är viktigt att på det dynamiska område som transportsektorn utgör bygga upp kompetens och kunskap som är fristående och oberoende i förhållande till de mycket kapitalstarka aktörer som representerar näringen. Det hindrar naturligtvis inte att man samverkar om olika utvecklingsinsatser. Denna fristående kompetens behövs för att ge oss beslutsfattare tillgång till kunskapskällor som gör att vi kan ställa de rätta kraven på olika producenter för att kunna utveckla miljövänliga och effektiva transporter. Centern vill därför att trafikforskningsberedningen skall tilldelas 6 milj.kr. ytterligare per år under treårsperioden. Fru talman! En av grundförutsättningarna för att göra transportsektorn mer miljövänlig är att utveckla järnvägstrafiken. Både när det gäller personoch godstransporter är det viktigt att just järnvägen kan ta en väsentligt större marknadsandel än vad som är fallet i dag. På godssidan sker i dag en mycket glädjande utveckling av den s.k. kombitrafiken där lastbil och järnväg samverkar för att skapa effektiva transportsystem. I den fortsatta utvecklingen av kombitrafiken är det dock viktigt att framhålla nödvändigheten av att arbetet skall inriktas på att i huvudsak föra över långtradartrafik till kombitrafik. Hittills har tyvärr utvecklingen i alltför stor utsträckning gått ut på att redan befintliga järnvägstransporter, t.ex. vagnslasttrafik, överförts till kombitrafik. Den inriktningen bör, enligt vår uppfattning, riksdagen ge regeringen till känna som en utgångspunkt för SJs fortsatta arbete på området. Fru talman! Transportsektorn är till stor del internationell till sin karaktär. Det behövs internationella normer och regler för t.ex. avgasutsläpp och miljövänligare bränslen. Det är därför viktigt att Sverige deltar i forskningsoch utvecklingsarbetet på internationell nivå. I detta sammanhang måste Sveriges uppgift i första hand vara ett verka för att de internationella projekten där vi deltar ges en mycket klart markerad miljöprofil. Detta gäller bl.a. fas 2 i det s.k. Drive-projektet som är ett EG initierat samarbetsprojekt. Även inom det fortsatta arbetet i Prometheusprojektet är det viktigt att Sverige verkar för att det får en mycket klar miljöinriktning. Denna inställning att det skall vara en miljöprofil och klar miljöinriktning på projekten måste vara en förutsättning för att Sverige över huvud taget skall delta i det vidare arbetet i dessa projekt. Fru talman! Detta var en kort redovisning av de synpunkter som vi från centerns sida har reserverat oss för när det gäller trafikforskningsområdet. Vi står naturligtvis bakom samtliga reservationer, men av tidsbesparingsskäl nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 9.

Fru talman! Jag kommer att koncentrera mitt anförande på de frågor som berör Prometheusoch Drive-projekten. Det är inte av nonchalans mot de Övriga förslag som ställts i motioner och reservationer och som mitt parti helhjärtat står bakom. Jag vet att centern och miljöpartiet tar upp våra gemensamma yrkanden och gör det med kunskap och engagemang — som vanligt. Så till detta som kallas ”intelligent vägtrafik”, eller RTI — Road Transport Informatics. Trots att tidigare års alla försök att få i gång en vettig debatt i ämnet i riks dagen har misslyckats tänker jag inte ge upp. Tvärtom! Det ser nu äntligen ut som om den kritiska analysen börjar komma loss även utanför vänsterpartiet och miljörörelsen. Jag hoppas att också trafikutskottets föredragande Ove Karlsson uppmärksammat detta. Han har med dagens post bl.a. fått ”Informationsbulletin Nr 2 — Trafik Framtid” om informationsteknologin i Europa och Norden. Har jag litet tur, har Ove Karlsson läst in de båda intressanta bulletiner som hittills skickats ut från den nordiska ämbetsmannakommittén för transportfrågors projekt, NORDIT. Om inte, har han förhoppningsvis läst protokollet från den frågedebatt som nyligen behandlade Prometheus och Drive. Georg Anderssons svar var för en gångs skull mycket intressant. För första gången tvingades en socialdemokratisk företrädare att erkänna att det inte finns några belägg för att projekten ger säkrare trafik och bättre miljö. Det var biloch informationsteknologi, dvs. IT, och dess män som tog initiativ till forskningen. Round Table-gruppen i Västeuropa fick EG-männens stöd för sitt ”samhällsprojekt”. De kallar det faktiskt så. De vill på sina egna villkor driva igenom en total systemförändring, med hjälp av informationsteknologin. Deras huvudsyfte har inte varit att förbättra trafiksäkerheten. Nej, syftet har varit att med draghjälp av ny teknologi se till att bilindustrin kan överleva i ett mycket bistert klimat. Att det råder global kris för bilindustrin är det väl ingen som tvivlar på. Därför kräver industrin att bilismen skall få öka utan gräns. Den lösning den i varje fall fortfarande påstår att den tror på är att vägtrafiken kan pressas samman till bilkonvojer. Bilförarna och trafiken skall styras med hjälp av autopiloter, datorer och satelliter. De bilförare som reagerat våldsamt mot den automatiska hastighetsövervakningen därför att den kränker integriteten, är ännu lyckligt omedvetna om vilka planer regeringen och bilindustrin har för deras räkning. När moderater som Görel Bohlin och folkpartister som Anders Castberger under trafikdebatten i kammaren i går förfasade sig över den automatiska hastighetsövervakning som nu prövas, menar jag att de hycklar grovt. Som ledamöter i trafikutskottet har vi haft vissa möjligheter att få fram material. Även om ni inte har läst motionerna i ämnet bör ni ha insett vad Prometheus och Drive innebär i form av centraldirigerad maktfullkomlighet och kontroll över vägtrafikanterna. Ni måste ha insett att det handlar om ett djupt odemokratiskt system. Varför engagerar sig då inte dessa de mest bilvänliga partierna för att försvara förarna? Är det för att ni står närmare bilindustrin än trafikanterna? Det lät inte så i Sten Anderssons inlägg. Men jag undrar om det ändå inte fungerar på det sättet. Socialdemokraterna är mer konsekventa — de vill ha alla delar av den nya informationsteknologin, oavsett hur den drabbar demokratin och den enskilde individen. Det var nästan rörande att höra Ingrid Hasselström Nyvall tala om att man måste undersöka de störande moment som kan finnas i bilarna. De kan ju vara störande för bilisterna, och dessa störande moment påverkar också olycksfallsstatistiken. Hon nämnde som exempel rökning och mobiltelefoner. Men om ni det allra minsta har studerat Prometheus-projektet så vet ni ju vilken massiv mängd information som en bilförare i det systemet tvingas ta emot om han har ett RTI-fordon. Det kommer att göra honom eller henne fullständigt konfys. Det allra största problemet kring integriteten och det odemokratiska i systemet är något som de som nu arbetar med projekten inte bryr sig särskilt mycket om. Den verkligt svåra nöten att knäcka är alltså informationsmängden. En vanlig person klarar inte av den, eftersom det ges alldeles tillräckligt mycket information allaredan. Jag skall läsa litet ur den förra Informationsbulletinen som en del av er kanske har läst. Den kom ju från NORDITSs projekt.

Norden kommer att få acceptera de principer som under de närmaste åren läggs fast inom dessa program vare sig vi vill det eller inte. Hör noga på: Norden kommer att få acceptera de principer som under de närmaste åren läggs fast inom dessa program vare sig vi vill det eller inte. Vad är detta? Har åtminstone inte den typen av information i den här bulletinen fått några av er att tänka om? Jo, så är det. Centern ställer upp tillsammans med vänsterpartiet, vilket gläder mig mycket, i en reservation där vi reser krav på att alla inblandade departement i Sverige som har varit med om denna forskning offentligt skall redovisa vad de håller på med, så att inte minst riksdagsledamöterna får ännu större klarhet kring vad detta handlar om. Miljöpartiet står visserligen inte bakom vår reservation, men jag tror att också miljöpartisterna nu har förstått vad allt detta handlar om. På tre år har svenska skattebetalare fått betala 40 milj.kr. enbart till Eureka-forskningens Prometheus-projekt. Siffran för EGs Drive-program har uppgetts vara 50 miljoner, alltså sammanlagt 90 milj.kr. I dessa summor ingår inte alla de resurser som lagts ut på ett tioårigt förspel inom bl.a. det statliga vägverket. Jämför detta med den oginhet som regeringen och riksdagsmajoriteten visar järnvägsforskning och andra miljöinriktade nyttigheter! Där handlar det om att under tre år öka anslagen till järnvägsforskningen med 6 milj.kr. Detta trots att där inte finns några jättebolag — mer än möjligen ASEA Brown Boveri, men jag tycker inte det är direkt jämförbart — som kan satsa pengar på kollektivtrafikforskning. Det är i regel statliga myndigheter som får ta sådana initiativ. Bilindustrin däremot satsar mångmiljardbelopp av egna pengar och får dessutom pengar av skattebetalarna. Det är skamligt! Fru talman! Mitt parti stöder självfallet samtliga reservationer som vi undertecknat i trafikutskottets betänkande nr 26 om transportforskningen. Jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna 10, 11 och 13. Reservation 10 handlar alltså om att vpk-motionen från mars i år krävde att allt statligt engagemang i Prometheus och Drive skall avbrytas och att pengarna i fortsättningen skall användas till forskning och utveckling som har samband med kollektivtransportsystem och förbättring av sådana. Reservation 11 är den reservation som vi har gemensam med centern, som sagt. Reservation 13, som vi har yrkat bifall till, handlar om ”just-in-time”-system som vi diskuterade här i kammaren i går. Samtidigt måste jag understryka att några viktiga motionsyrkanden från vänsterpartiet inom samma område har behandlats i näringsutskottets betänkande nr 40. Det handlar t.ex, om det svenska försvarets direkta eller indirekta engagemang i europeiska forskningsoch utvecklingsprojekt, bl.a. när det gäller det informationsteknologiska området. Vi kräver ett offentliggörande om sådan medverkan, och därför instämmer jag alltså i Bengt Hurtigs bifallsyrkande till reservation 19 i näringsutskottets betänkande. Den sistnämnda frågan hinner jag inte utveckla nu, men kanske är det den som det ligger mest sprängkraft i när det så småningom börjar gå upp för svenska folket hur nätverken ser ut mellan den civila och den militära forskningen på dessa områden.

Herr talman! Viola Claesson har beskrivit hur svårt det kommer att bli framöver att köra bil med tanke på den mängd information som bilföraren måste tillgodogöra sig för att säkert kunna framföra sitt fordon. Det är möjligt att Viola Claesson känner sin egen begränsning i detta avseende och att hon alltså inte känner sig kapabel att framföra 2000-talets bil. Men jag är övertygad om att miljontals svenskar och européer kommer att kunna klara detta utan problem. Vi kan inte vägra att bygga framtidens bilar enbart av det skälet att Viola Claesson alltså inte kan hantera dem. Herr talman! Viola Claesson påstår att vi moderater gynnar bilindustrin. Det är fel. Vi anser att man skall satsa på bilindustrin, därför att det gynnar de många människorna i vårt samhälle. Jag är litet främmande inför tanken att inte ställa upp och stödja denna stora majoritet, vilket Viola Claesson alltså inte vill.
Herr talman! Det låter kanske naivt när jag säger att man inte skall röka under bilkörning, samtidigt som Viola Claesson framför sig ser en panel av ungefär samma slag som i ett flygplan på vilken föraren skall hantera knapparna när han kör. Inte heller jag tycker om den tanken, men jag tror det är minst lika farligt om cigarettglöd trillar ned på benet eller i knät på bilföraren eller om han får ett samtal som oroar honom och gör att han kommer i affekt. Jag kan som sagt inte så mycket om Prometheus, men av andra människor än Viola Claesson som har kommit i kontakt med det har jag förstått att det är fråga om ett givande och tagande. Vi skaffar oss upplysningar och teknik genom detta projekt. Det handlar inte enbart om att vi skall utsätta oss för ett enormt informationsflöde och nya bestämmelser, utan det är också fråga om en europeisk samordning av bestämmelserna, som leder till internatio nell enhetlighet på detta område. Det är också ett system som syftar till att skapa större säkerhet i och med att bilföraren uppmärksammas på faror som han kanske inte alltid ser själv. Dessutom är det en miljöfråga. Genom programmet Prometheus vill man nämligen skapa trafikflöden som gör att det blir mindre buller och utsläpp. Eftersom Viola Claesson kan så mycket om det här, skulle det vara roligt att höra om hon inte någon gång har hittat något positivt i det hela.
Herr talman! Det var roligt att åhöra Ingrid Hasselström Nyvalls inlägg, som var seriöst. Det vore fint att få föra debatten om Prometheus och Drive på det sättet i fortsättningen. Jag anser att det är livsfarligt att röka under bilkörning. Men man får inte sila mygg och svälja kameler. Här handlar det om en distraktion. Det är det begrepp som används om Prometheus och Drive. Denna distraktion är så oerhörd att jag tvivlar på att bilförarna kommer att kunna ta del av ens en del av informationen. I dag kivas man om huruvida informationen skall placeras på vindrutan eller ej. En sådan placering skulle kunna vara en lämplig lösning, har det sagts. All möjlig information på vindrutan skall alltså komma medan bilföraren framför sitt fordon. Samtidigt kan han eller hon befinna sig i en bilkonvoj. Samtidigt skall satelliter övervaka och kontrollera systemet. Samtidigt skall det ske en samordning med Västeuropa — det är helt riktigt — och kanske så småningom med hela Europa. Allt detta gör det här systemet så kusligt, så otroligt skrämmande. Vad kommer det inte att innebära för den enskilde individen och demokratin? Att en person som Sten Andersson i Malmö inte förstår detta eller inte vill sätta sig in i saken är en sak. De som vill minska antalet trafikolyckor på våra vägar i Sverige inser dock att dessa program inte är en lösning för andra än bilindustrin, som vill pressa samman så många fordon som möjligt på vägarna. Jag vill uppmana er att titta i dagens post, om ni ännu inte har gjort det, och ta fram Informationsbulletinen som finns med där. Trots att det handlar om ett projekt som egentligen är positivt till den här forskningen, kommer det nu fram tydliga belägg för att det finns anledning att vara kritisk. Inte minst gäller det i fråga om trafiksäkerheten. Systemen kan få helt motsatta effekter än de påstådda. Den som tar del av argumenten i bulletinen förstår måhända att vi kan komma ganska långt när vi diskuterar dessa frågor nästa gång. Då kanske vi rent av kan stoppa dessa projekt. Det räcker att läsa ingresserna i materialet för att förstå att det finns anledning att hjälpa vänsterpartiet att bromsa den här utvecklingen och i stället satsa pengarna på kollektivtransportsystem, som är både miljövänligare och trafiksäkrare. Framför allt gäller det spårbundna transporter.
Herr talman! Det är väl inte med största förtjusning jag noterar att jag står i riksdagens talarstol efter kl. 21.00 en fredagskväll. Men när jag hör att vänsterpartiet kommunisterna eller vänsterpartiet, vilket som nu gäller, försvarar demokratin, då kan det faktiskt betala sig att vara närvarande denna sena timme. Det skräckscenario som Viola Claesson målar upp om den s.k. påtvingade information som vi måste få i framtidens bilar stämmer inte med verkligheten. Låt oss avvakta i lugn och ro och basera våra beslut på sunt förnuft. Vi kommer att få de bilar som konsumenterna kräver. Det är dessa som kommer att ställa krav på hur bilarna skall se ut. Det är konsumenterna i ett demokratiskt samhälle som har avgörandet i sin hand till skillnad från situationen i andra samhällssystem, där staten påtvingar folk det man bevisligen inte vill ha.
Herr talman! Det är mycket som har kommit fram när det gäller den stora europeiska motorvägstrafiken. Det vore till fördel om vi i Sverige kunde få det som passar oss. Såvitt jag förstår behöver vi inte införa hela system, utan vi kan ta delar av systemen och anpassa dem till våra förhållanden. Om vi med en sådan anpassning får en högre trafiksäkerhet och en bättre miljö, då kan jag inte se att dessa system är ett hot mot demokratin.
Herr talman! Det finns internationellt relativt kända forskare som jämför de stora system som håller på att byggas upp med ett system som kärnkraften. Det handlar inte om att systemen eller forskningen på något sätt är neutrala. Det går inte att se dem på det sättet. I stället handlar det om att se på effekterna vad gäller makt, demokrati och integritet för individerna. Det är otroligt viktigt. Det handlar vidare om den sårbarhet som finns inbyggd i systemen. Det går inte, som Ingrid Hasselström Nyvall sade, att plocka ut en liten del av dem. Om det vore möjligt, kunde vi nöja oss med den automatiska hastighetsövervakningen. Vissa bilförare blir så upprörda att de slår sönder de lådor i vilka detta system finns. De gör alltså på samma sätt som en del förtvivlade människor gjorde på 1800-talet och t.o.m. tidigare. De slog sönder maskiner när de insåg att de själva var maktlösa mot de nya system som byggdes upp. Så reagerar dagens bilförare. Det är dessa människor som man anser skall kunna tillgodogöra sig det nya systemet med så många störande moment — förutom cigarretten, Ingrid Hasselström Nyvall.

Herr talman! Forskning och utveckling på transportområdet är av avgörande betydelse för att vi skall kunna miljöånpassa det framtida samhället. Dagens trafik är nämligen oerhört miljöfarlig, resursslösande och energislösande. Det här är ett av miljöpartiets prioriterade områden. Vi har föreslagit både omprioriteringar för att få mer miljörelaterad transportforskning och påplussningar. Miljöpartiet är faktiskt det parti som plussar på mest på detta område. Vi har föreslagit 100 milj.kr. utöver regeringens förslag till just miljörelaterad transportforskning. Vi har föreslagit att detta skall fördelas på ett sådant sätt att transportforskningsberedningen får ytterligare 75 milj.kr., VTI 10 milj.kr., det teknikvetenskapliga forskningsrådet 10 milj.kr. och att 5 milj.kr. extra går till järnvägsforskningen, och det skall inkludera bl.a. en professur. Vilken typ av forskning är det som vi har tänkt oss? Jo, vi vill naturligtvis att det skall tas fram miljövänliga och energieffektiva transportsystem och transportsystem som innebär transporter som folk behöver. Det kan även handla om forskning för framtagande av nya drivmedel och nya metoder. Vi vet att vätgas kan vara ett intressant drivmedel i framtiden om den är möjlig att framställa på ett bra sätt. Även biogas är ett intressant drivmedel, och metanol är ett annat. Eldrift i olika former och bränsleceller är också intressanta. Vi kan även tänka oss andra system, t.ex. spårtaxi, som Kjell Dahlström kommer att tala om senare. Det kan också vara fråga om utvecklade spårsystem av olika slag och samordningar av olika transportsystem. Allt detta skall ske i syfte att få effektiva transporter som är miljövänliga och energieffektiva. Vi ser detta som en mycket stor utmaning, och vi anser att man måste satsa på detta. Nu räcker naturligtvis inte 100 milj.kr. för det närmaste året. Vi tänker oss en upptrappning och har föreslagit 500 milj.kr. under tre år, och vi tänker oss ökningar framöver i fråga om spårtrafik, järnvägsforskning och inom VTI. I detta betänkande har vi tagit upp bidrag till miljövänlig kollektivtrafik. Detta borde ha behandlats vid gårdagens debatt vid behandlingen av trafikens infrastruktur och utvecklingen av trafiken över huvud taget. Jag har emellertid inte lyckats övertyga utskottets majoritet om att det inte skall tas upp i denna debatt. Men nu skall alltså detta tas upp i dagens debatt. Det handlar alltså om 500 milj.kr. under det närmaste året och 15 miljarder kronor totalt för hela 90-talet. Vi anser att staten skall gå in och hjälpa kommuner och landsting att bygga ut den miljövänliga kollektivtrafiken. Vi vet att behovet är enormt. Det finns behov redovisade för framför allt Göteborg, Stockholm och Malmö, men även en rad andra städer har mycket stora behov. Vi anser faktiskt att staten bör gå in och hjälpa till. Det är klart att 15 miljarder inte räcker till. Det behövs mångdubbelt större summor, men det är väl meningen att kommuner och landsting skall bidra. Vi anser emellertid att det är bråttom, eftersom försurningen förvärrats, skogsskadorna tilltar och algblomningarna tilltar för varje sommar i Östersjön och runt våra kuster. Detta hänger ihop med trafiken, och det hänger i hög grad ihop med den fullständigt onödiga biltrafiken i städerna. En stor del av biltrafikens ökning under senare år har skett inom storstadsområdena, där de bästa förutsättningarna för miljövänlig kollektivtrafik finns. Detta är naturligtvis en fullständigt vansinnig utveckling, och den går att ändra. Men det kräver att man satsar på en förändring av detta. Vi anser att det är viktigt att Sverige deltar i internationella forskningsprojekt för att på det sättet utnyttja den kunskapsutveckling och information som finns i utlandet. Viola Claesson har tagit upp Drive-projektet. Redan förra året kritiserade vi i miljöpartiet Drive-projektet. Vi var inte säkra på att man inom Drive-projektet hade inriktningen att arbeta för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. Då krävde vi att krav skulle ställas på att man inom Drive-projektet skulle arbeta i denna riktning. Vi upprepar detta krav iår. Miljöpartiet har tillsammans med centern fogat en reservation till betän kande om att en sådan inriktning skall vara en förutsättning för fortsatt svenskt engagemang. Miljöpartiet har tillsammans med centern och vänsterpartiet fogat reservation 11 till betänkandet. I denna reservation krävs att det skall ske en redovisning till riksdagen och att en granskning skall ske huruvida denna inriktning verkligen sker. Precis som Viola Claesson har jag läst informationsbulletinerna mycket noga. Och jag kan konstatera att det verkar som att bilindustrin i viss utsträckning utnyttjar staten som mjölkko för helt andra projekt än sådana som syftar till bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. Om så skulle vara fallet, skall naturligtvis detta projeket stoppas omgående. Det borde vara självklart. Jag upplever ofta att riksdagen över huvud taget har en mycket dålig efterkontroll av vart pengarna tar vägen och om de används på avsett vis. Och detta är väl ett bra exempel på ett sådant projekt. En annan reservation handlar om att man skall försöka få lätta bilar, småbilar, trafiksäkrare. Faktum är ju att en lätt bil, och därmed också en liten bil, regelmässigt drar mindre bränsle, kostar mindre att bygga och ger upphov till mindre utsläpp, inte minst av koldioxid. Då står man inför en motsättning, eftersom små bilar också är mindre säkra. Folksam har gjort en stor undersökning som visar att små bilar är betydligt farligare än stora bilar. Nu kan det delvis hänga ihop med att många bilar är stora, och om en stor krockar med en liten bil så är det naturligtvis den lilla bilen som drabbas värst. Det är så att säga inom fysikens lagar. Men vi vet också att små bilars säkerhet varierar och att det går att bygga betydligt säkrare småbilar. Det är ur energisynpunkt, resurssynpunkt och inte minst kostnadssynpunkt viktigt att man får fram även säkra småbilar. Herr talman! Jag överlåtit till Kjell Dahlström att tala mer om trafikens mellanformer, m.m. Vi i miljöpartiet står naturligtvis bakom alla de tio reservationer som miljöpartiet har fogat till betänkandet, men jag yrkar bifall till endast de två reservationer som jag tänker begära votering på, nämligen reservationerna 12 och 17.